Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig, vilka principer som har legat till grund för regeringens beslut den 9 oktober i år att från Sverige avvisa en grupp på 47 zigenare. Enligt riksdagens beslut förra året skall invandringen till Sverige ske i organiserade former. Ett huvudsyfte med den organiserade invandringen är att vi skall ha möjlighet att ta hand om invandrarna på ett ansvarsfullt sätt, bl.a. genom att ge dem arbete och en godtagbar bostad, utbildning, social omvårdnad etc. I fråga om den humanitärt motiverade invandringen av flyktingar och andra nödlidande människor är det naturligtvis våra möjligheter att genom utbildning, sjukvård o.d. ge dessa människor en ny start i livet som bestämmer hur många vi kan ta emot. Vidare bör vi självfallet i första hand bistå dem som bäst behöver hjälp. Därför ligger tyngdpunkten i den humanitärt motiverade invandringen på kollektiv överföring hit av flyktingar och andra människor i nöd. Denna ordning ger oss möjlighet att planera hjälpinsatserna så att de blir effektiva och att göra insatserna där hjälpbehovet är störst. Vi har i Sverige sedan länge gjort organiserade hjälpinsatser för flyktingar. Under de senaste två decennierna har ca 20000 flyktingar överförts hit kollektivt från olika flyktingläger i Europa. I år har regeringen hittills beslutat att i denna ordning ta emot 1500 flyktingar, vilket blir det största antal som på 1960-talet har överförts hit under ett år. Uttagningen av dem som skall omfattas av hjälpinsatserna skall ske utan hänsyn till ras eller nationalitet. Det i våras framlagda utredningsförslaget att i flyktingkvoten uttryckligen inrymma ett antal zigenare syftar bl.a. till att insatserna skall komma de mest hjälpbehövande även inom denna befolkningsgrupp till del. Vår satsning på organiserad kollektiv överföring av flyktingar till Sverige begränsar möjligheterna att ta emot människor som kommer hit på eget initiativ, eftersom våra hjälpresurser tas i anspråk för de oragniserade insatserna. Därtill kommer att de som tar sig hit på eget initiativ ofta inte tillhör de mest hjälpbehövande. Vill vi öka våra insatser skall det därför, som också varit fallet i år, ske genom en ökad kollektiv flyktingöverföring till Sverige. Vi kan naturligtvis inte tillämpa dessa principer i alla situationer. Människor som befinner sig i en akut nödsituation bör givetvis få en fristad här, även om de kommer hit på eget initiativ. Enligt de riktlinjer som riksdagen har antagit skall sådan enskild invandring emellertid tillåtas bara i undantagsfall, när det är fråga om asylfall el ler när det på grund av stark anknytning till Sverige föreligger andra synnerliga skäl. Såväl statens invandrarverk som regeringen har att följa dessa av riksdagen beslutade allmänna principer vid prövningen av invandrarärenden, vare sig de gäller zigenare eller andra utlänningar.

Herr talman! Den folkgrupp som den här debatten gäller känner till alla slag av förföljelse, förtryck och diskriminering. Zigenarna har upplevt dem alla i detta århundrade och i vår egen världsdel. De var en av de s.k. mindervärdiga grupperna — judarna var den viktigaste — som det var Hitlers avsikt att utrota. De zigenare som man talat om i Sverige de senaste veckorna har många släktingar som bokstavligt talat försvann som rök genom skorstenarna från krematorierna i Auschwitz och Treblinka. Men för zigenarna upphörde inte förtrycket när nazismen krossats.

Här ser vi alltså diskrimineringens onda cirkel: hur fördomar skapar förbud, hur förbuden skapar misär och hur misären tycks bekräfta fördomarna. Det är om några ur den folkgruppen som min interpellation handlar. Jag tackar inrikesministern för svaret. Det ger en kort och ganska ofullständig skiss av vår invandringsoch flyktingpolitik i allmänhet. De speciella överväganden som gäller vid behandlingen av de nu aktuella fallen berör inte inrikesministern annat än i allmänna ordalag. Jag kan delvis förstå att han inte just nu vill ta upp en debatt om detaljer beträffande de 47 zigenare, vilkas öde tydligen skall avgöras i konseljen på torsdag. Jag kommer naturligtvis inte heller att göra det. Däremot skall jag ta upp några väsentliga principiella frågeställningar som de här fallen gjort aktuella, och jag hoppas därför att inrikesministern är beredd att komplettera sitt interpellationssvar med besked på ett par av de punkter som jag utgick ifrån att han skulle komma att ta upp. Först och främst: Vad innebär den omdebatterade 2 8 i vår utlänningslag från 1954? Där står att »>politisk flykting» skall ges tillstånd att stanna i landet. Och fortsättningen lyder: »Såsom politisk flykting anses i denna lag utlänning som i sitt hemland löper risk att bliva utsatt för politisk förföljelse. Med politisk förföljelse förstås att någon på grund av sin härstamning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning eller eljest på grund av politiska förhållanden utsättes för förföljelse, som riktar sig mot hans liv eller frihet eller eljest är av svår beskaffenhet, eller ock att på grund av politiskt brott allvarligt straff ålägges honom.» Så lyder alltså 2 § i utlänningslagen. Nu har inrikesministern i en radiointervju påstått att lagstiftningen »är ju klart preciserad på den här punkten, under vilka omständigheter man kan få lov att stanna här i landet>. Jag tror inte att någon annan än herr Holmqvist menar att lagen är »klart preciserad». Vad t.ex. 2 8 innebär har ju alltid diskuterats med lidelse, och där finns många tolkningar. I förarbetena till den lagen sägs bl.a. av den kommitté som gjorde utkastet: >Under förföljelse torde kunna ingå sådana förfaranden som förbud mot religionsutövning, förbud att använda vanliga skolor, avsevärt läg re livsmedelsransoner än folket i övrigt 0.sS. v.> Och just den meningen citeras med instämmande i den proposition som låg till grund för den nya utlänningslagen. Om det är så att »förbud att använda vanliga skolor» räknas till förföljelse blir ju nästa fråga hur man skall se på t.ex. zigenarnas förhållanden i Frankrike. Regeringens bedömning har förvånat många.

Det är många som har en annan åsikt. Generaldirektör Kjell Öberg sade i en radiointervju att »det är uppenbart att zigenarna är utsatta för en svår diskriminering». Chefen för invandrarverket har alltså här en helt annan mening än regeringen. Herr Holmqvist solidariserar sig med påståendet att zigenarna har alla rättigheter som tillkommer franska medborgare. Generaldirektör Öberg talar om »svår diskriminering» och anser till och med att den är >uppenbar>. Vem av dessa båda officiella företrädare för vår invandringspolitik har rätt? Ja, låt oss gå till det brev från den franske ambassadören som regeringen har tytt sig till. Läser man igenom det blir man nära nog förskräckt av åtminstone fyra skäl. 1) Brevet är hållet i en föraktfull ton och gör ett ytterst slarvigt intryck. Ambassadören beskyller bl.a., utan att närmare gå in på saken, både svenska medborgare av zigensk härkomst och franska zigenare i Sverige för »tendentiösa och lögnaktiga uttalanden>. Det är trist att ett aktstycke av den klassen åberopas av den svenska regeringen som grunddokument i ett fall som gäller väl och ve för många människor. 2) Brevet påstår att de zigenare som kommit från Frankrike till Sverige har sagt nej till att bli bofasta. Jag citerar ur brevet: >Deras önskan att leva fria utan tvång, förlitande sig på sina traditionella näringsfång, utan beblandelse eller ens samlevnad under samma tak med andra personer av främmande ras medför att de undflyr västra Kontinentaleuropas snabbt fortskridande urbanisering. Sverige som har låg befolkningstäthet drar till sig dessa vandrare. Detta har en av stamhövdingarna bekräftat för mig.> Så står det alltså i en av riksdagens upplysningstjänst auktoriserad översättning av det brev som den svenska regeringen anser vara avgörande. Det vore frestande att returnera brevets egna ord om »tendentiösa och lögnaktiga uttalanden>. Men det gör jag inte, herr talman, jag föredrar att uttrycka mig mer diplomatiskt. Ambassadörens påstående är helt enkelt felaktigt. De franska zigenare som kommit till Sverige har inget heilre velat än att få en fast bostad, undervisning för sig själva och sina barn, läkarvård och chans att göra en fullgod insats på arbetsmarknaden. De har förvägrats den rätten under alla de år som de tvingats resa omkring i Frankrike. De flesta av dem som debatten gäller är analfabeter inte därför att de vill vara det utan därför att de tvingats vara det. De har mötts i kommun efter kommun med skyltar av typen »förbjudet för nomader», och de har skuffats runt landet av lokala dekret och av allmänhetens fördomar. Därför har de inte fått lära sig läsa och skriva, därför har de förvägrats fast bostad och fast arbete. Och därför har de kommit till Sverige för att söka en fristad och starta ett nytt liv. Därför gläder de sig åt att nu, många för första gången, få uppleva början till en skolundervisning. De ser en chans för framtiden, en öppning till en ny känsla av människovärde. Någon vill kanske föraktfullt förneka deras ambitioner genom hänvisning till en s.k. >stamhövding.> Andra ser kanske de här livsödena främst som 47 namn på ett vitt papper. Men de är medmänniskor ibland OSS. 3) Det franska brevet säger inte alls det som den svenska regeringen påstår att det säger. Tvärtom framgår av ambassadörens skrivelse att zigenarna i Frankrike lever och har levt i diskriminering. Jag citerar det avgörande stycket i detta brev: »Zigenarna i Frankrike tillåts bo i sina vagnar och utöva sina blygsamma näringsfång på de platser och under den tid som fastställts av de kommunala myndigheterna. Den franska regeringen har emellertid eftersträvat att få dessa nomader att bli bofasta. Åtgärder av kommuner och andra samfälligheter har i detta syfte varit inriktade på att förmå dem att lära sig mera lönsamma yrken och att få dem att bosätta sig i lägenheter. När detta genomförts skulle barnens inträde i skolan bli en rättighet som zigenarna då skulle kunna åtnjuta på samma sätt som varje annan fransman.» Här skymtar det kommunala godtycke som vi läst så mycket om: Zigenarna »tillåts bo i sina vagnar och utöva sina blygsamma näringsfång på de platser och under den tid som fastställts av de kommunala myndigheterna». Det är riktigt; ofta får de bara uppehålla sig 24 timmar eller några få dygn på en plats innan de måste åka vidare. Först när en serie reformer »genomförts skulle barnens inträde i skola bli en rättighet> för zigenarna. Det är alltså ingen rättighet i dag, men det kan bli det i framtiden. Men den svenska regeringen refererar alltså brevet på följande sätt: »Den franske ambassadören i Stockholm — — — har meddelat regeringen att de ifrå gavarande franska zigenarna helt och fullt åtnjuter alla de rättigheter som tillkommer franska medborgare.> Det står också i skrivelsen — men inrikesministern försöker dölja att innehållet i övrigt är en dementi av det påståendet. 4) Statsminister Olof Palme lyckades i radions telefonväktare förvandla det här brevet till ett löfte om alla rättigheter i Frankrike för de zigenare som diskussionen har handlat om. Palme sade så här: »Det jag tyckte var väldigt avgörande för regeringen var den här mycket kraftiga — som jag betecknar det — utfästelsen från den franske ambassadören att de här zigenarna i Frankrike skall tas om hand, ges utbildning och levnadsmöjligheter. Man kan säga att det är en inteckning i Frankrike för den här frågan — — —.» Jag har citerat större delen av det franska brevet. Här finns ingen bindande utfästelse att för de aktuella zigenarna göra allt det som man försummat att göra under hela efterkrigstiden. Vad som finns — förutom nedlåtande omdömen om zigenarna är alltså en förhoppning att det längre fram, i en oviss framtid, skall bli möjligt för barnen att gå i skolan som vanliga fransmän. Får jag avsluta min beskrivning av regeringen Palmes övertro på främmande ambassadörer med att ställa ett par frågor till statsrådet Holmqvist: Hur kan det komma sig att en skrivelse av den halt och med det innehåll jag nu redovisat tillåts spela en avgörande roll för den svenska regeringen? Och anser inrikesministern det vara korrekt gentemot den svenska allmänheten att i en regeringskommuniké ge en missvisande bild av brevets innehåll? Är det då så att zigenare från Frankrike bör betraktas som politiska flyktingar enligt 2 § i utlänningslagen? Nog kan man anföra skäl för det. I förarbetena talade man ju om att »förbud att använda vanliga skolor» borde ingå i begreppet förföljelse. Men jag kan förstå om regeringen inte vill binda sig för att tolka läget och paragrafen på det sättet. Jag citerade generaldirektör Öbergs uttalande: »Det är uppenbart att de är utsatta för en svår diskriminering — — —» Men Öberg fortsatte: »— — — men det behöver inte betyda att de är politiska flyktingar, att de är utsatta för politisk förföljelse.» Även om man godtar den distinktionen finns det stora möjligheter att enligt 46 § i utlänningskungörelsen bevilja uppehållstillstånd av »annat särskilt skäl». Här har vi alltså de humanitära skäl som ofta åberopats och använts för att låta utlänningar stanna kvar i Sverige. Regeringen kan använda den paragrafen. Och låt mig säga, som en rent principiell reflexion, att det skall finnas väldigt starka skäl att inte nyttja den möjligheten när det gäller människor som i hela sitt liv har förtryckts, som nu för första gången fått en chans till undervisning och läkarvård och som ofta med familjeband, mer eller mindre starka, är knutna till vårt land. Inrikesministern och jag hade under en av vårriksdagens sista dagar ett meningsutbyte i ett annat avvisningsärende. Det gällde Paul Kotzikos, som sändes till Grekland på pingstaftonens morgon därför att en nådeansökan inte hade hunnit handläggas. Jag sade då att det fallet och dess behandling till slut var en fråga om medmänsklighet. Med lika stor rätt kan man säga detsamma om många zigenare som kommer till vårt land. Tag som exempel de 47 som just nu på Ro gård norr om Stockholm kastas mellan oro och förhoppningar — jag nämner dem bara för att illustrera den bakgrund som präglar så många av kontinentens zigenare. Många av dem kommer alltså från Polen. De lyckades fly därifrån innan Hitlers trupper marscherade in. De i släkten som stannade kvar är nästan alla döda: skjutna framför massgravar i Bieloza, drivna till gaskamrar i Auschwitz, dödade i bombraider över Warszawa. Men en del kom undan. Och de har sedan vandrat från land till land, och när de fått främlingspass i Frankrike har de hunsats runt från kommun till kommun. De har sökt lägenhet men hört hyresvärdar säga nej; till zigenare hyr man inte ut. De har försökt stanna kvar på olika ställen under längre tid; men polisen har ofta drivit dem vidare. De har sökt till skolor men fått avslag med motivering att de inte stadigvarande varit bosatta på platsen. Och så har åren gått. Skuggan från Polen och hotet från Hitler har vikt undan, men diskrimineringen har hängt som en förbannelse över flera tusen zigenare i alla dessa år. Så är plötsligt några av dem här i Sverige, och vi står mitt uppe i en debatt, som ytterst gäller om vi vill använda lagar och förordningar som vägar till medmänsklighet.

Herr talman!

Eftersom väl alla partiåskådningar finns representerade inom invandrarverket borde väl emellertid något av dessa partier ha kunnat påpeka att de principer som invandrarverket följt är felaktiga.

Det svar som lämnats stänger icke några möjligheter. Enligt dagens tidningar har regeringen också tillsatt en utredning som skall arbeta med dessa frågor. Man kan väl förutsätta att det kommer att framläggas ett resultat i form av en proposition eller på något annat sätt, som förtydligar förhållandena på detta område. Jag vill vädja till inrikesministern och regeringen att i den situation vi befinner oss ta upp frågan om de zigenare som i dag är aktuella till ny prövning. Under ett övergångsskede, intill dess klarhet har vunnits på olika punkter, bör huvudvikten läggas vid att skapa möjligheter för dessa zigenare och eventuellt även andra — i alla händelser är det en liten grupp det gäller — att få bo kvar i vårt land och leva ett mera normalt liv.

Jag brukar inte tala om nåd, ty det är ett ord som jag inte gärna vill använda.

Jag har haft ett behov av att säga det här. Skall man sätta tilltro till vad en ambassadör från ett annat land har sagt? Sådana uttalanden kan vara direkt skadliga för dem man vill hjälpa. Jag tror att en regering måste sätta tilltro till officiella representanters avgivna förklaringar, även om jag måste erkänna att man bör vara kritisk i vissa situationer. Eftersom invandrarverket måste ha haft alla tillgängliga uppgifter till hands när det avgav sin rekommendation, finns det nog inte anledning att från början negligera officiella uttalanden. Jag tror att man ibland tvingas till att av formella skäl göra något som man kanske innerst inte vill.

Dessa olyckliga zigenare — oavsett var de finns ute i världen — bör kunna få känna att de någonstans kan få göra en paus och vila ut, innan vandringslusten sätter in. Det gäller ett folk, som trots allt är egenartat och en spillra av något som har varit. Jag vädjar alltså till regeringen på den punkten. Låt zigenarna stanna!
Herr talman! Debatten har kommit att omspänna invandringspolitiken och invandrarverkets roll i den. Jag kan inte låta bli att som medlem i invandrarverkets styrelse ta till orda här och säga något om det arbete vi hittills nedlagt och därmed alltså sätta in denna fråga i dess sammanhang. Vi har ju inom riksdagen strävat ef ter att alltmer verka för en lagstiftning, som i största möjliga utsträckning jämställer egna medborgare och utlänningar. Det hindrar inte att det fortfarande i framlagda lagförslag kan finnas inslag, som har en mot invandrarna diskriminerande innebörd. Invandrarverket har nyligen i ett yttrande vänt sig mot en bestämmelse i ett lagförslag, som innebär att utlänning inte skall få tillhöra bostadsrättsföreningars styrelse. Vi anser att en systematisk genomgång bör komma till stånd för att rensa bort sådana diskriminerande inslag i vår lagstiftning. Huvudfrågan för oss i verket är inte den formella sidan utan hur vi skall kunna åstadkomma reell jämlikhet mellan invandrarna och den övriga befolkningen. Därvid har vi att utgå från de riktlinjer för invandringen som lades fast av riksdagen hösten 1968. Bakom riktlinjerna stod då de politiska partierna i riksdagen, och vi vet att bakom dem står också den samlade fackföreningsrörelsen. Inrikesministern har i svaret på herr Ahlmarks interpellation redogjort för innebörden i de bestämmelserna. Man får då klart för sig — det framgick av inrikesministerns redogörelse — att dessa bestämmelser är relativt restriktiva. När det gäller gränsfall eftersträvar invandrarverket en generös tillämpning av gällande bestämmelser, men spelrummet härför är ganska begränsat. Å andra sidan gäller för dem som tillåts bosätta sig här att de skall få möjlighet att leva på samma standardnivå som landets övriga befolkning. Invandrarna skall inte bara få en jämförbar försörjning, social omvårdnad och utbildning, utan de måste också så snart som möjligt få samma möjligheter i arbetslivet, så att inte en koncentration till de sämst betalda yrkena sker. De skall heller inte behöva lämna landet vid konjunkturnedgång. Allt detta är verkligen väsentliga jämlikhetsfrågor. Men sammanfattningsvis måste man konstatera att vi har öppna gränser för samfärdsel och turism samtidigt som vi har relativt restriktiva regler för invandringen. Den kombinationen kan upplevas som inhuman av invandrare som kommer till oss som turister från socialt svåra förhållanden och sedermera vill stanna. Men den inhumaniteten, herr Ahlmark, ligger dock i de regler för utlänningspolitiken som riksdagen enhälligt bestämt sig för och med den motivering som inrikesministern här tidigare redogjort för. Invandrarverket har i sin instruktion fått som en av sina viktigaste uppgifter att bidra till en bättre anpassning för invandrarna. Den tillsatta invandrarutredningen har som direktiv att lägga grunden till en mera långsiktig anpassningspolitik. Samtidigt utreds punktinsatser som skall leda till konkreta åtgärder i begränsade frågor. Dessa säråtgärder bör inlemmas i det samlade program som invandrarutredningen skall lägga fram.

Behandlingen av zigenarna bör ses i sammanhang med invandringspolitiken i stort. De zigenare som bor i Europa lever ofta under mycket svåra sociala förhållanden och är i många fall utsatta för direkt diskriminering. Jag instämmer gärna i det uttalande som Kjell Öberg gjort i detta avseende. Enbart i Frankrike finns det cirka 80 000 zigenare. Under sådana förhållanden har verket understrukit vikten av att Sverige verkar för en internationell lösning, den enda tänkbara vägen att nå ett resultat med hänsyn till problemets omfattning. Samtidigt har verkets styrelse uttalat sig mycket positivt för särskilda åtgärder för zigenarnas anpassning inom ramen för den begränsade organiserade invandring som har utretts och förordats av en arbetsgrupp inom inrikesdepartementet. Att mycket omfattande åtgärder behövs i zigenarnas fall vet vi av egen erfarenhet, då vi tagit oss an de svenska zigenarnas problem.

Att vi under de senaste åren kommit att ta oss an de svenska zigenarproblemen är inte något att slå sig för sitt bröst för. Men likafullt står det klart att lösningen, inte minst på grund av våra tidigare försummelser, har blivit ett stort och komplicerat problem. I det omtalade förslaget från arbetsgruppen föreslogs att en expertgrupp skulle tillsättas för att överväga formerna för överföringen hit av en viss kvot av zigenare varje år. Det har sagts att när man i detta fall talar om en kvotering av just zigenare skulle detta vara ett uttryck för någon form av rasism.

Vi har alltså härvidlag uteslutande tagit hänsyn till de sociala handikappen. Mot bakgrunden av de riktlinjer som vi har haft och de avgöranden som vi har ställts inför när det gäller dessa 100 zigenares vistelse har vi uttalat oss för att drygt hälften har så stark anknytning att de bör få stanna i landet, medan 49 har avvisats. Regeringen godtog denna bedömning. Samtidigt har rege ringen lovat att tillgodose invandrarverkets förslag, att man redan nu innan ställning tas till förslaget om överföring hit av zigenare skall låta en expertgrupp överväga utbildningsoch anpassningsproblem för zigenare som har fått stanna här. Vår förhoppning är att det skall bli fråga om en direkt uppsökande verksamhet. Bakgrunden till verkets agerande i syfte att få till stånd omedelbara insatser för de zigenare som har fått stanna kan tecknas på följande sätt. T. o. m. utgången av november 1968 hade cirka 170 utomnordiska zigenare fått tillstånd att stanna här. Därefter har ytterligare ett 70-tal kommit, varibland kan nämnas cirka 20 zigenare från Tjeckoslovakien i samband med händelserna där i augusti 1968. I det antal som nu har angivits ingår minst ett 40-tal flyktingar direkt från Polen. Det rör sig alltså här om sammanlagt cirka 250 zigenare, som har fått stanna i Sverige. Av de 170 zigenare som har kommit hit t.o.m. 1968 var cirka 100 mellan 16 och 60 år. Av dessa har, såvitt framgår av meddelanden från arbetsgivare, 7 personer haft anställning under 1969. De arbetade såsom restaurangbiträden eller diskare. I detta sammanhang kan nämnas att de flyktingar som har förts över kollektivt och även enskilt invandrande asylfall, exempelvis tjeckoslovakiska medborgare, i regel mycket snabbt, ja, redan några månader efter ankomsten hit har kunnat arbetsplaceras. Invandrarverkets agerande denna höst i syfte att få till stånd individuellt anpassade åtgärder för att övervinna bristen i utbildning och andra handikapp som förhindrar inträde i arbetslivet får ses mot den bakgrunden. Vi är glada över att den arbetsgrupp som har aviserats av regeringen skall komma till stånd och kunna bedriva en uppsökande verksamhet. De zigenare som har fått stanna kvar under 1960-talet, närmare 250 personer, motsvarar mer än en årskvot enligt förslaget om överföring av zigenare. Det står alldeles klart att en mycket betydande satsning under lång tid kommer att krävas för att ge dessa människor en meningsfylld tillvaro här. Vidare tillkommer nära 700 zigenare från Finland. Vi är ännu också bara ett litet stycke på väg när det gäller att inlemma de svenska zigenarna i arbetslivet, och detta trots att en mycket stark satsning har gjorts under tio år. Samtidigt som det alltså finns inemot 2 000 zigenare i vårt land är behovet att få komma hit, sett i ett perspektiv begränsat till Europa, oändligt stort. Alla är vi väl ense om att invandrarna skall få en rejäl möjlighet att bli likställda med oss själva. På längre sikt är det knappast humanitärt att ta emot fler invandrare med sådana sociala handikapp som det här är fråga om än att resurserna för rehabilitering räcker till. I annat fall är risken att invandrarna konserveras som kroniska socialfall, och det skulle inte föra hela denna sak framåt. Hur mycket som skall satsas är självfallet en politisk avvägningsfråga, där behovet på detta område på vanligt sätt får vägas mot olika behov inom hela socialvårds-, utbildningsoch handikappsektorn.
Herr talman! Det är knappast en tilltalande ordning att vi här i riksdagen skall diskutera enskilda ärenden som rör invandring och asylrätt.

När det gällde att utse ledamöter i invandrarver kets styrelse tog jag direkt kontakt med partiledningarna. Jag var nämligen medveten om att det var en mycket grannlaga uppgift dessa ledamöter skulle få och jag är också övertygad om att man inom partierna mycket allvarligt övervägde frågan, innan man rekommenderade dem som man ville ha in i denna styrelse. Det fanns också anledning till optimism med hänsyn till den lagstiftning som antogs av riksdagen så sent som i fjol och som rörde riktlinjerna för tilllämpningen av invandringspolitiken. Efter att ha lyssnat på herr Ahlmark i dag är jag emellertid djupt besviken. Han lovade att ta upp en principdebatt, men vad har han i verkligheten gjort? Jo, han har under halva tiden av sitt anförande uppehållit sig vid ett brev som en ambassadör har skrivit till regeringen. Även i andra avseenden har herr Ahlmark gått in på detaljer, som jag tycker är helt ovidkommande när det gäller för riksdagen att ta ställning till principer som skall vara vägledande för vår invandringspolitik i framtiden. Jag skall i stället beröra en annan fråga som jag tyckte var av intresse i herr Ahlmarks inlägg, nämligen frågan om politiskt flyktingskap. Jag tror inte att jag har uttryckt mig så att denna fråga är helt klar, sedd i relation till någon speciell paragraf i lagstiftningen, och de flesta vet säkert att en utredning för närvarande arbetar med frågan om politiskt flyktingskap och hur vi skall bedöma sådana ärenden i framtiden. Glädjande nog har den utredningen lovat att framlägga sitt betänkande redan vid mitten av nästa år. När det gäller zigenarnas situation på den europeiska kontinenten måste ju alla kunna konstatera att stora grupper av zigenare lever under mycket svåra förhållanden. På den punkten är vi helt överens, men det är inte så lätt att förklara varför zigenarna råkat i denna situation. Uppfattningarna därom går starkt isär och jag skall inte ta ställning till denna fråga i dag, vare sig beträffande förhållandena i andra länder eller här i Sverige. Som herr Svensson i Eskilstuna påpekat före mig förekommer även i vårt land inslag av diskriminering mot utlänningar, men jag kan inte heller garantera riktigheten i detaljer i de redovisningar som gjorts beträffande förhållandena för zigenare i olika länder. Bland annat gäller detta den rapport som utarbetats inom en arbetsgrupp i inrikesdepartementet, varvid man har haft att tillgå uppgifter från de svenska ambassaderna. Jag tror också att herr Wiklund i Stockholm och fröken Bergegren som är ledamöter av denna kammare vid sitt arbete i Europarådet måste ha kommit till den uppfattningen, att det kan vara svårt att entydigt definiera zigenarnas situation. Jag tror att man vågar säga att zigenarna i flertalet länder inte avsiktligt utestängs från de förmåner som landets övriga medborgare har bara därför att de är zigenare. Det står helt klart, och jag tror också att det framgår av materialet, att exempelvis i Frankrike har många zigenare skaffat sig en fast bostad. Somliga har gift in sig i den franska befolkningen, men det uppges också i de föreliggande rapporterna att många skaffat sig en tomt och blivit etablerade. I sådana fall har dessa zigenare samma möjligheter som andra bofasta medborgare. Barnen kan gå i skola, och jag kan inte förstå att man kan säga att zigenarna generellt är utsatta för förföljelse i dessa länder. Att det sedan finns vissa grupper som har det svårt och som på grund av fattigdom är tvingade att leva under mycket svåra förhållanden är någonting som i hög grad gäller beträffande zigenarna men inte enbart dem. Även andra grupper befinner sig i en liknande situation. Därför vågar man nog inte påstå att zigenarna är utsatta för politisk förföljelse i den bemärkelse som hittills åsyftats i vår lagstiftning. I själva verket är det hela uttryck för en allmän brist på likvärdiga förutsättningar, låt oss gärna kalla det bristande jämlikhet, något som förekommer både i andra länder och i vårt land i dessa avseenden. Det är också uppenbart att zigenarna drabbas hårt. Den omständigheten att andra länder har gjort mindre än vi då det gäller att anpassa zigenarna i samhället kan emellertid inte vara en tillräcklig grund för att påstå att det här rör sig om Politisk förföljelse. Jag vill emellertid kraftigt betona att vi bör göra allt för att påverka andra länder till kraftansträngningar i syfte att eliminera denna befolkningsgrupps underläge när det gäller att komma i åtnjutande av samhällsförmåner. Vi vet att detta kräver insatser från samhällets sida, men vi vet också att det ställer vissa krav på zigenarna själva. Jag tror att våra åtgärder beträffande de svenska zigenarna kan mana till efterföljd, särskilt som vi anser det vara angeläget att även framdeles ta emot ett visst antal zigenare utifrån. Herr Wiklund som haft att rapportera gruppens arbete i Europarådet kan säkert vitsorda, att han där känt tillfredsställelse över att kunna framhålla att Sverige är ett land som givit sig i kast med en sådan uppgift. Han har emellertid sagt att han på olika sätt har haft svårigheter att få de andra kommittéledamöterna med på den bedömning han velat göra. Jag tror honom på den punkten. Jag beklagar bara att rapporten fick en sådan utformning att det finns inslag av diskriminering.

I andra avsnittet av rekommendationens punkt 8 uttalas att en minimal åtgärd är att de ansvariga myndigheterna aktivt verkar för att det konstrueras husvagnsläger för dessa befolkningsgrupper med en viss sanitär standard och med arbetsplatser för dem. Ett tillskapande av sådana från det övriga samhället avskärmade bosättningar för minoriteter måste leda till en konservering av de fördomar som omvärlden har beträffande zigenarna och förhindra dessas inpassning i samhället. En sådan målsättning för det fortsatta arbetet inom Europarådet kan icke accepteras från svensk sida. Det är därför vår förhoppning att man skall kunna komma fram till en mera långtgående målsättning för de expertkommittéer som snarast bör tillsättas. Eftersom frågan är aktuell i Europasammanhang har jag velat anföra dessa synpunkter. Jag är helt övertygad om att herr Wiklund i Stockholm uppfattar denna regeringens deklaration som ett välkommet stöd åt åsikter som han tydligen inte har lyckats få uttryckta i kommittén på det sätt som han hade önskat. Efter detta skall jag bemöta en del av vad herr Ahlmark har anfört. Han har inte talat om några principer, han har i stället tagit upp vad som skrivits i ett brev. Jag skall självfallet inte göra som han och uttala några omdömen om en brevskrivare och dennes formuleringar. Det är av ringa intresse i detta sammanhang, ty det är ändå fråga om regeringens bedömning av ärendet. Vi skall inte här utöva kritik mot andra människor som har yttrat sig. Jag skall alltså avstå från att göra det, även om det har förekommit inlägg i debatten — och jag har även fått brev från annat håll — som skulle kunna föranleda kommentarer. Vad som är det väsentliga, vilket också herr Ahlmark borde förstå, är att det citat som vi har gjort — han förnekar inte heller att det återfinns i brevet — visar att dessa zigenare frivilligt har rest ut från Frankrike. De har inga problem eiler konflikter med det franska samhället. De är välkomna tillbaka, som ambassadören uttrycker det. Detta är det väsentliga. Vi menar att om vi skall ta hänsyn till politisk förföljelse och tillämpa vår lagstiftning kan det inte gälla i fråga om människor som reser fritt mellan länderna. Det är alltså detta förhållande som vi har velat markera, ingenting annat. Herr Ahlmark bör därför inte i detta sammanhang kommentera en argumentering som kan ha förts i andra avseenden. Vidare är det självklart att detta brev inte på något sätt har varit avgörande för bedömningen. Herr Ahlmark tycks glömma bort att invandrarverket hade tagit ställning och att det alltså inte fanns anledning att tro att regeringen skulle ställas inför en annan fråga än den huruvida invandrarverket handlat riktigt. Jag kan nämna att när invandrarverket tillstyrkte, att ungefär lika många zigenare skulle få stanna på grund av att de hade släktskap med personer som bodde i Sverige, kunde det kanske anges vissa betänkligheter. Men eftersom invandrarverket hade tagit denna ställning och vi var villiga att göra samma generösa bedömning kom även regeringen till att de borde få stanna; vi följde alltså verkets rekommendationer. Beträffande de båda grupperna zigenare följde vi också verkets linje. Det väsentliga är då frågan om på vilket sätt som regeringen och invandrarverket har svikit de principer som fastställdes av riksdagen förra året. Den frågan skulle herr Ahlmark ge svar på, men det har han inte gjort. Hur vårdslös herr Ahlmark är i sin argumentering visar han för övrigt när han beskriver den nu aktuella gruppen. Han talar om förföljelse i Polen och utbreder sig härom. Herr Ahlmark kän ner tydligen inte till materialet, annars skulle han veta att dessa 47 zigenare kommer från Frankrike där de har bott minst 17 år. Dessförinnan bodde de i Spanien, Ungern, Grekland och Portugal. En del av gruppen är född i Frankrike. En enda zigenare härstammar från Polen. Och ändå gör herr Ahlmark stor affär av den förföljelse som har förekommit i Polen och vill betrakta den som relevant för regeringens bedömning av ärendet. Var snäll och sätt Er bättre in i ärendena, herr Ahlmark, innan Ni använder en argumentering av detta slag! Låt mig sedan komma till kärnpunkten i resonemanget: Hur vill herr Ahlmark att vi skall agera i dessa ärenden? Skall vi ge uppehållstillstånd till alla de grupper zigenare som reser in i vårt land? Skall sådana uppehållstillstånd enbart gälla zigenare eller skall vi också vara villiga att ta emot fattiga människor från Algeriet, Turkiet o. s. v. vilka lever under mycket svåra förhållanden? Menar herr Ahlmark att vi skall anlägga humanitära synpunkter enbart när det är fråga om zigenare? Skall det förekomma någon form av begränsning? Vi har haft att följa den lagstiftning som riksdagen har antagit, och enligt den skall det göras en mycket noggrann prövning och intas en restriktiv hållning när ärenden av denna typ skall bedömas. Jag frågar därför herr Ahlmark vad han egentligen önskar i detta avseende.

Herr talman! Debatten har visat att det är svårt att diskutera dessa principiella frågor utan anknytning till särskilda fall. Jag vill för min del bestämt vända mig mot inrikesministerns uppfattning att denna diskussion borde hållas bakom lyckta dörrar i invandrarverket. Jag säger detta inte bara därför att vårt parti saknar representant i invandraraverkets styrelse utan även av prin cipiella skäl; jag tror att det skulle vara synnerligen olyckligt att ha en ordning som avgränsar behandlingen av så viktiga frågor från allmän insyn och möjlighet för riksdagen att diskutera dem. Beträffande den aktuella gruppen med 47 zigenare bör regeringen enligt vår mening snabbt upphäva det olyckliga utvisningsbeslutet. Huvudfrågan är inte på vilken formell grund dessa zigenare skall få bosätta sig i Sverige; huvudfrågan är att de får stanna. För detta finns även en majoritet i den svenska opinionen. De av riksdagen antagna riktlinjerna kan inte tolkas som något förbud mot en sådan åtgärd. Inte heller kan man, såsom inrikesministern gjorde i sitt senaste inlägg, anföra möjligheten av att andra grupper av olika slag kan vilja begära sådan asyl såsom ett skäl mot att tillämpa asylbestämmelserna. Om detta resonemang vore giltigt, skulle man över huvud taget aldrig kunna göra humanitära hänsynstaganden i invandrarfrågor. Enligt min mening borde reglerna om asylrätt kunna tillämpas i de aktuella fallen. Tillräckligt starka skäl har anförts för en sådan ståndpunkt. Jag vill bl.a. hänvisa till de fakta som genom svenska undersökningar framkommit om zigenarnas svåra läge i Frankrike. Den i ett tidigare inlägg angivna siffran 80 000 för antalet zigenare i Frankrike måste anses ytterligt överdriven. En tiondel av detta antal har uppgivits såsom en mera realistisk siffra. Det har sagts att man inte kan tala om politisk förföljelse i detta fall, men det torde vara obestridligt att uttrycket » diskriminering» kan användas beträffande zigenarnas ställning både i Frankrike och i viss utsträckning fortfarande också i Sverige. Det finns olika meningar om hur lagen skall tolkas på denna punkt. Om man inte formellt vill betrakta den aktuella gruppen av zigenare som politiska flyktingar och inte vill ge dem asyl, enligt de lagtolkningar som görs av ansva riga instanser, talar tillräckliga humanitära skäl för att de skall få vara kvar i vårt land. Jag kan inte tro att det skulle vara omöjligt att bereda denna grupp en tryggad existens i vårt land. Det är emellertid av den debatt som pågår tydligt att utlänningslagen inte är tillräckligt klart skriven på de aktuella punkterna. Det bevisas bl.a. av att det inte är möjligt att uppnå enighet om definitionen av begreppet politisk flykting och de fall då asylbegreppet kan tillämpas. Därför torde en översyn av denna lagstiftning med det snaraste vara erforderlig, med tanke på inte bara den zigenska folkgruppen utan över huvud taget en rad olika problem som uppkommit under de senaste åren. Jag vill ställa frågan till inrikesministern, om han för sin del vill ta initiativet till en sådan översyn, som blivit påkallad av en rad fall vilka också diskuterats här i riksdagen. Jag syftar på de amerikanska desertörerna, på grekiska flyktingar, på en del andra zigenska grupper än de nu aktuella 0. s. Vv. Vårt land borde dessutom internationellt ägna större kraft och energi åt att försöka lösa frågan om zigenarnas förhållanden. Det har under debatten nämnts vad Europarådet gjort. Jag tror också att man allmänt kan uttala att Europarådet måste agera mycket hårt mot den diskriminering som förekommer av zigenarna och sträva efter gemensamma europeiska lösningar av frågan i enlighet med denna grupps intressen och önskemål. Eftersom det här också gäller grundläggande mänskliga rättigheter borde frågan aktualiseras av Sveriges representation i Förenta nationerna. Avser regeringen att ta något sådant initiativ? Har den över huvud taget övervägt den sidan av saken? Det är uppenbart att en utvisning av de 47 zigenarna skulle försvåra det svenska agerandet på det internationella planet, ett agerande som inrikesministern i sitt tidigare anförande ju också talat mycket varmt för. En sådan utvisning skulle över huvud taget innebära ett försvårande av hela problemets lösning. Jag vill därför i likhet med herr Lundberg vädja till regeringen att ompröva utvisningsbeslutet.

Herr talman! Jag konstaterar först med tillfredsställelse att utlänningsutredningen snart skall framlägga en redovisning av sin genomgång av erfarenheterna av utlänningslagstiftningens tillämpning och tolkningen av vissa i denna lagstiftning använda begrepp, som nu — såsom flera talare betonat — framstår såsom oklara och svåra att bestämma rent innehållsmässigt. Inrikesministern har haft vänligheten att apostrofera mig flera gånger under debatten.

Genom hela rapporten och rekommendationen går som en röd tråd: Bryt diskrimineringen av zigenarna genom ändringar i lagstiftningen och lagtilllämpningen, genom de statliga och kommunala administrationerna och genom långtgående offentliga åtgärder i övrigt! Naturligtvis är det främst fråga om socialt stödjande åtgärder, och bland dem som nämns ingår självfallet bostadsanskaffning samt skoloch yrkesutbildning i syfte att särskilt på längre sikt och i intimaste samråd med zigenarna själva ge dem någon kompensation för de månghundraåriga lidanden denna folkgrupp utsatts för, bland annat under nazismens tid i Tyskland. I bostadsfrågan understryks i rekom mendationen vikten av vanliga bosättningsmöjligheter för zigenare. Emellertid är det riktigt, som inrikesministern säger, att här finns ett inslag i rekommendationen som inte är tillfredsställande från svensk standardsynpunkt.

Jag måste beklaga att det tydligen finns en del zigenare, som inte kan förmås till annat än att fortsätta att leva på rörlig fot åtminstone tills vidare. Naturligtvis kan man inte forcera dem att flytta in i hus, utan här får man tänka sig en utveckling av dessa zigenares livsmönster på litet längre sikt. Jag beklagar direkt att den här punkten ingår i rekommendationen.

Bostadsfrågan var alltså täckt genom skrivningen i denna punkt, och då behövdes inte den särskilda, av holländare och engelsmän påyrkade punkten om uppställningsplatser. Jag fick emellertid inget gehör för min mening, och då förbehöll jag mig uttryckligen rätten att uttala denna i samband med att jag föredrog ärendet inför den rådgivande församlingen, vilket jag också gjorde. På fyra eller fem ställen i mitt huvudanförande i debatten framhöll jag att jag tog avstånd från uttalandet om uppställningsplatser som annat än till fällighetslösning och förklarade att jag anser att det bör finnas vanliga bostäder också för zigenare. De skall bo såsom andra människor helt enkelt. Herr talman! Jag vill sluta med att ställa en fråga till inrikesministern rörande den särskilda arbetsgrupp, som nu är tillsatt. Jag hade förmånen att tillhöra den tidigare arbetsgrupp, som utarbetade förslaget om en organiserad överföring av zigenare. Har den nya arbetsgruppen någon speciell tidtabell och när ungefärligen kan ett ställningstagande till förslaget om organiserad överföring av zigenare förväntas?

Herr talman! Låt mig ta upp några punkter av det som inrikesministern anförde i sin replik. Han kom in på zigenarnas förhållanden ute i Europa, men han kände sig utomordentligt osäker på vad deras svåra förhållanden berodde på. Jag vet inte om han instämmer i Kjell Öbergs omdöme att de är utsatta för »svår diskriminering», men han medgav att de hade det besvärligt. Sedan kastade han från detta medgivande omedelbart över till linjen att deras svåra förhållanden inte berodde på att de är zigenare utan på andra omständigheter: dålig utbildning, fattigdom o. d. Inrikesministern sade också någonting om att det finns zigenarbarn som går i skola, när zigenare gift sig med andra fransmän. Jag tror att det är en alldeles för glättad bild av situationen i Frankrike. Det förekommer en omfattande och nära nog systematisk diskriminering av de ambulerande zigenare som finns där. Man kan diskutera om diskrimineringen beror på att de är zigenare eller på ati de är ambulerande. Det är emellertid uppenbart att de folkliga fördomarna och de fördomar som finns hos 1okala myndigheter, uttryckta i deras handlingar, ofta bygger på föreställningen att zigenare skall ambulera, därför att de är zigenare. Herr Lundberg gjorde själv en del utvikningar om folkkaraktärer, kynne etc. Den inställningen finns hos de franska myndigheterna: zigenare vill ambulera tror man, och därför är det fullt rimligt att skjutsa dem vidare från kommun till kommun. Den tanken att zigenarna inte vill stanna upp och bli bofasta fanns också i den franske ambassadörens brev, där han sade att han talat med en >»stamhövding». Bara det uttrycket visar vilka fördomar som finns på högsta diplomatiska håll. Man anser tydligen att zigenarna vill resa runt. Det skapar i sig självt en diskriminering, som skiljer ut zigenare från andra grupper. I den inlaga, som de nu aktuella 47 zigenarnas advokat senast lämnat in, finns en mycket intressant bilaga. Det är en rapport från den svenske läkaren Robert Olin. Det är en utredning som gjorts mycket snabbt men som ändå är utomordentligt värdefull. Olin visar att de centrala föreskrifterna ofta inte efterlevys av de kommunala myndigheterna. Han säger att den lag som skall träda i kraft nästa år — den har alltså ännu inte trätt i kraft — av både lagberedningen och ansvariga regeringsfunktionärer betecknats som ofullständig. Han beskriver hur han själv blev vittne till att poliser anlände till ett zigenarläger och uppmanade zigenarna att ge sig därifrån inom en timme, dock utan att anvisa dem någon annan uppställningsplats. Slutsatsen i Olins inlaga skiljer sig i utomordentligt hög grad från vad inrikesminister Holmqvist här har anfört. Olin säger att zigenarna upplever sig som förföljda, de känner misstro och ovilja från privatpersoners och även från lokala myndigheters sida. Attityderna varierar på olika håll; det förekommer orättvisor och diskriminering på flera platser i Frankrike, en godtycklig tillämpning av gällande bestämmelser o.s.v. Dessa saker brukar ofta erkännas i Frankrike, och jag förstår inte varför herr Holmqvist skall ge en gladare och mer uppfräschad bild av den franska verkligheten. Sedan säger inrikesministern att det är olustigt att diskutera sådana här fall i riksdagen. Det finns ju ett invandrarverk, där de olika partierna är representerade, menar han. Skulle man inte där kunna få syssla med detta i lugn och ro? undrar inrikesministern. Men invandrarfrågorna är viktiga områden från politisk, moralisk och ideologisk synpunkt. Det är också många viktiga principer som berörs i dessa ärenden. Hur skall man tolka begreppet politiskt flyktingskap? Vad skall man lägga in i § 46 om humanitära skäl? Och hur ser man på förhållandena för olika människogrupper i andra länder? Den politiska ledningen i ett land kan aldrig komma ifrån att då och då diskutera dessa principer i den instans där det politiska ansvaret utkrävs, alltså i riksdagen. Den politiska ledningen i ett land kan aldrig nöja sig med att säga: Det finns en central underordnad myndighet, som bör få hålla på med de här fallen. Nej, vi tillåter oss också i riksdagen att här diskutera principerna. Det kan naturligtvis då förekomma olika bedömningar också inom de politiska partierna. Självfallet kan det finnas folkpartister som har en delvis annan värdering än vad jag har, och det finns lyckligtvis också många socialdemokrater som har en helt annan uppfattning än herr Holmqvist. Låt oss därför diskutera principerna och inte försöka ta skydd bakom enskilda personer ur ett motståndarparti. Skall vi då också ta in fattiga människor från andra länder? frågar inrikesministern. Skall vi ta in algerier och spanjorer o.s. v.?2 Men den här diskussionen gäller de principer efter vilka zigenarärenden handläggs. Zigenarna utgör som vi alla vet en speciell grupp som är diskriminerad redan av det skälet att de är zigenare. Det har kommit in människor i Sverige vilka nu för första gången i sitt liv börjat få undervisning och läkarvård och som dessutom på olika sätt har släktanknytning till vårt land. även om man vill se en organiserad invandring till Sverige också av zigenare måste man erkänna att det bör finnas ett rejält utrymme för fall av detta slag utöver den organiserade invandringen. På den punkten skulle jag gärna vilja svara inrikesministern med de ord som den socialdemokratiska ledamoten av Stockholms = stadsfullmäktige fröken Gunhild Höglund använde på den socialdemokratiska partikongressen. De var också riktade till herr Holmqvist. Jag gör det inte för att ta skydd bakom en person ur ett annat parti utan därför att jag tycker att fröken Höglund formulerade saken ganska bra: >Naturligtvis kan inte Sverige ensamt lösa de europeiska zigenarnas problem. Detta måste tas upp på ett internationellt plan, och det blir en uppgift att övertyga andra länder om att de skall ta hand om sina zigenare. Om man bestämmer en invandringskvot för zigenarna får man ändå inte anse den absolut statisk, utan det måste finnas någon elasticitet. Det får inte vara så att man till varje pris utvisar zigenare som råkar befinna sig i Sverige, därest det finns humanitära skäl att låta dem stanna.» Så långt ett yttrande på den socialdemokratiska partikongressen. Jag instämmer i det och jag vill tillägga att utrymmet för humanitära skäl vid behandlingen av fall som dessa måste vara stort. Så var det den franske ambassadörens brev, som herr Holmqvist försökte smita undan på ett sätt som jag tycker var ganska intressant. Hans linje var i stort sett att det finns så många brevskrivare här i världen. Man får så mycket brev, och man kan väl inte gå upp och kritisera alla brevskrivare! Och det är t.o.m. inte riktigt fint att göra det, Nu råkar det faktiskt vara så att brevskrivaren i detta fall inte är vem som helst. Han är den officielle företrädaren för det land, dit man skulle sända dessa 47 människor om beslutet vidhålls. Och det brev som han skrev anfördes i regeringskommunikén som en garanti för att de franska zigenarna helt och fullt åtnjuter alla rättigheter som tillkommer franska medborgare. Dessutom har vår nyblivne statsminister i radio framhållit att just detta brev varit avgörande för regeringen — »avgörande för mig» sade han. Då är det ju inte fråga om vilken brevskrivare som helst, utan om en person och ett brev som lagt grunden för regeringens beslut i dessa ärenden. Då måste man också diskutera detta brev. När man skall försöka definiera vad som menas med »politisk flykting> och hur 8 2 i utlänningslagen skall tolkas, är det också nödvändigt att göra en bedömning av förhållandena för en viss grupp människor i ett annat land, dit de riskerar att avvisas. De källor som man därvid använder blir av avgörande betydelse för ens hållning, och det gäller en principiell frågeställning, herr Holmqvist. Som en sådan källa är den franske ambassadörens brev minst sagt otillfredsställande. Det är föraktfullt i tonen mot människorna i fråga, och det kommer med generella beskyllningar som gränsar till fördomar mot zigenare i allmänhet. Det är därför uppseendeväckande att regeringen hänvisar just till detta brev som ett väsentligt dokument. Dessutom har inte ens ambassadören i sitt brev lyckats undgå att medge att zigenare diskrimineras i Frankrike. Det säges ju där att zigenarna »tillåts bo i sina vagnar och utöva sina blygsamma näringsfång på de platser och under den tid som fastställs av de kommunala myndigheterna». Där lyser det kommu nala godtycket igenom. Vidare »skulle barnens inträde i skolan bli en rättighet» för zigenarna först när en serie reformer genomförts. Det är alltså ingen rättighet i dag. När svenska regeringen i sin kommuniké säger att brevet garanterar fulla rättigheter åt de franska zigenarna, så är det alltså en förvrängning av brevets innehåll.

Herr talman! Jag tror att herr Hermansson befann sig utanför kammaren ett ögonblick just när jag talade om att en utredning just sysslar med att se över begreppet politiskt flyktingskap. Jag är helt överens med honom att det behövs en sådan översyn. Och utredningen förväntas, som jag sade, dess bättre framlägga sitt förslag redan i mitten av nästa år. Det finns alltså anledning att återkomma till denna punkt. Sedan, herr Hermansson, är det kanske inte så fruktbart att ta upp dessa frågor i FN just för närvarande. Det finns så många problem på området inom Europa, såsom denna debatt har visat. Vi har här mera angelägna ting att behandla, och därför har vi valt att agera i Europarådet. Det behöver dock inte utesluta att vi i något senare sammanhang kan aktualisera dessa frågor i en vidare krets. Herr Wiklund frågade mig vilket uppdrag arbetsgruppen hade fått och vilken tidtabell som gällde för den. Jag kan svara att den tillsättes nu och att syftet är att den skall kartlägga förhållandena för de zigenare som har kommit till vårt land under de senaste åren. De är alltså inte svenska medborgare och ingår inte i det inpassningsprogram som riksdagen tidigare har beslutat om. Det finns all anledning för oss att så fort som möjligt överväga vad som kan göras för att förbättra dessa zigenares situation och möjligheter att växa in i det svenska samhället på samma sätt som de zigenare som är svenska medborgare. Detta arbete skall alltså gruppen börja med.

Jag tror att det är det bästa sättet att få gruppen att arbeta omedelbart, och med denna beskrivning har jag givit besked även om tidtabellen. Herr Ahlmark vände sig mot mig och menade att jag hade den föreställningen att en zigenare inte kan bli rotfast och stanna på en plats. Jag uttryckte mig nog inte på det sättet; det finns anledning att läsa vad jag har sagt. Jag har tvärtom pekat på att flera zigenare även i Frankrike har bosatt sig stationärt. Men om herr Ahlmark lyssnat på herr Wiklund, hade herr Ahlmark fått höra att ett av problemen var att det finns grupper bland zigenarna som föredrar att ambulera. Jag tror att herr Wiklund är den som kraftigast har framhållit detta i den debatt som hittills har förekommit. Vi skall naturligtvis studera även doktor Olins rapport, som finns fogad till den nya framställningen. Men man upplever nog i Frankrike något av samma problem som vi har haft i vårt land, nämligen att när parlamentet beslutar om riktlinjer, som kan vara radikala och framåtsyftande, så kan det innebära svårigheter att få dem tillämpade i alla kommuner. Tillämpningen släpar efter. Även i Sverige har vi upplevt en tid, när människor bollades från den ena kommunen till den andra. Kommunerna strävade efter att göra sig fria från familjer som kunde bli socialfall och därför skjutsades dessa familjer från den ena kommunen till den andra. Vi är alltså inte främmande för att sådant förekommer. Jag antar emellertid att vi kan räkna med en fortsatt utveckling till det bättre i Frankrike och att de idéer som nu lanseras av regeringen skall vinna ökad utbredning. Sedan måste jag säga att jag tyckte att luften gick ur herr Ahlmark fullständigt, när han kröp bakom ryggen på fröken Höglund, ty det var vad han gjorde. Han vågade inte säga till svenska folket: »Vad jag vill ha är en fri invandring av zigenare.» Även om hela hans uppläggning av frågan föreföll att vara sådan, bleknade han då han skulle ge svar på min enkla fråga och sade bara att han menade detsamma som fröken Höglund framhöll på partikongressen. Jag lyssnade också på det anförandet, herr Ahlmark, så den rekommendationen var obehövlig. Jag hade väntat mig en betydligt modigare deklaration efter det mycket storvulna utspel som herr Ahlmark har gjort i denna fråga. Herr talman! Jag har nu inte något ytterligare att tillägga.

Herr talman! Jag tackar för det besked som här lämnats rörande tidtabellen och gläder mig åt att ett ställningstagande till frågan om en organiserad överföring av ett visst antal socialt illa ställda zigenare från europeiska länder till vårt land eventuellt kommer att göras redan i statsverkspropositionen. Sedan vill jag gärna med bara ett par ord särskilt motivera varför jag anser att zigenare självfallet skall vara likställda med oss i bostadshänseende — även om det kanske inte behövs någon motivering för detta. Men en synpunkt som är speciellt viktig att få framförd i denna debatt är, att det inte lär vara möjligt att få zigenarbarnen att delta i en regelbunden skolgång och utbildning med mindre än att zigenarna blir mera bofasta som andra. Därför anser jag det vara utomordentligt angeläget att zigenarna erbjudes vanliga bostäder. Där stöter man emellertid på problem av psykologisk art. Jag tror nämligen tyvärr att det kommer att ta lång tid, innan en del av zigenarna är beredda att bo som vi andra gör. Många är redan beredda att göra det, men en viss del är det inte. Genom undervisning och utbildning tror jag emellertid att det skall vara möjligt att övervinna vissa zigenares motvillighet att bo på samma sätt som andra människor. Därvidlag finns det som sagt en del svårigheter att övervinna.

Herr talman! Jag måste beklaga herr Ahlmarks insatser i den fråga vi nu diskuterar, eftersom jag har en känsla av att inrikesministern gärna vill hålla dörren öppen för en lösning. Här gäller det ju inte att lösa alla problem, i Frankrike och på andra håll. Det är inte det som nu är det avgörande. För den grupp som jag tillhör och som har skrivit under den skrivelse som här är aktuell är det mest angeläget att hjälpa den lilla grupp zigenare som måste ha ett besked före lördag. Det har för mig varit det avgörande. Därför tycker jag det är sorgligt att det i debatten har blandats in vissa skrivelser, sådana som väl många av oss har varit med om att författa men som vi inte gärna vill ha upplästa eller tolkade på ett visst sätt. Jag håller emellertid med om att det torde vara nödvändigt att riksdagen för framtiden får möjligheter att diskutera vissa aktuella fall av betydelse. Därvidlag har jag ingenting att erinra. När vi talar om zigenare skall vi emellertid komma ihåg att det finns människor som det tar lång tid att stöpa om. Frågan är också om det är önskvärt att alla grupper i samhället stöpes om till att bli likadana som låt oss säga vi vanlics vardagsmänniskor är. Vi har problemet i Sverige och är mycket noga med att denna lilla grupp skall kunna bevara sin kultur, sin egenart m.m.

Jag tror att invandrarverket har liksom gett en anvisning. När vi talar om analfabetism o. d. skall vi komma ihåg att det rör sig om ett oerhört stort problem. Jag har sett det i Egypten, Teheran och andra platser. Det är självklart att inget land kan lösa frihets-, socialoch kulturfrågor förrän analfabetismen övervunnits. Hela denna stora fråga löses emellertid inte och bör inte heller lösas genom den här debatten utan nu gäller det ju ett särskilt fall. Jag skall inte heller beröra jämlikhetsfrågan ty vid bedömningen av dessa problem kan variationer på ett och samma tema återkomma liksom inom musiken.

Jag tror också att vi inte kan ta bort deras lust att vandra. Jag har blivit litet rädd under diskussionen eftersom man bara har talat om politiska och humanitära skäl, förföljelser m.m. Här är det ju fråga om folkgrupp med egenart. Det behöver inte röra sig om politiska eller humanitära skäl utan det gäller problem som uppstår inom en ambulerande folkgrupp. Jag kom att tänka på att Tolstoy skrivit en hel del om samhället och skulle vilja sluta med att citera honom.

Låt mig bara göra ett förtydligande. Riksdagen kan aldrig skriva en lag som i likhet med grundlagen skall tolkas efter bokstaven. Men fastän man om grundlagen har skrivit att en viss tolkning skall gälla handlar man till och med beträffande denna på ett annat sätt. Statsrådet har i sitt interpellationssvar och i sina yttranden här i kammaren gett uttryck åt en positiv vilja att försöka rätta till de ifrågavarande förhållandena och försöka vinna tid så att utredning m.m. skall kunna ge ett mera uttömmande svar. Det är ändå fråga om principer som riksdagen själv har fastlagt, och invandrarverket her gjort sitt. Därför tycker jag verkligen att interpellanten borde vara tacksam för den vilja som har visats att försöka lösa detta problem före lördagen på ett för zigenarna och för Sverige, för friheten och för tryggheten rimligt och riktigt sätt.

Herr talman! Herr Ahlmark sade att zigenarna är diskriminerade i Frankrike men att man inte vet om det beror på att de är zigenare eller på att de för ett nomadiserande liv. I anslutning till detta skulle jag vilja påpeka, att när man har sysslat med dessa frågor dels i den arbetsgrupp som har arbetat här i Sverige, dels i Europarådet har det slagit en, att det i Frankrike, England, Italien och andra länder inte talas om enbart zigenare utan om zigenare och andra kringresande. Det visar sig att mycket stora grupper av de människor som för ett nomadiserande liv bl.a. i Frankrike inte är zigenare, men de lever på ungefär samma sätt som zigenarna och drabbas av exakt samma diskriminering. Det är alltså inte zigenarnas härstamning som är orsaken till diskrimineringen utan deras nomadiserande tillvaro. I den mån de har blivit fast bosatta och inlemmade i ett vanligt samhällsliv är det just ingen som tänker på deras härstamning och stämplar dem som zigenare. Dessa fakta gör att vi kanske skall vara litet försiktiga när vi talar om zigenarna som en grupp som vi särskilt skall ömma för här hemma. Skall vi ömma för människor, skall det vara därför att de över huvud taget för ett eländigt liv och är diskriminerade i sina hemländer. I så fall är det fråga inte bara om de nomadiserande i Frankrike utan — som statsrådet nyss sade — om många andra grupper i andra länder som lever i svår misär. Också dem borde vi alltså ta oss an. Vi vet dock att Sveriges resurser trots allt är begränsade, eftersom det är ett litet land. Jag tror att det är alldeles riktigt, som här har sagts, att skall man lösa detta problem måste det ske på internationell basis. När vi i Europarådet väckte motionen om en utredning rörande zigenarnas förhållanden var det mot bakgrunden av det nyvaknade samvete vi hade här i Sverige. Vi hade kommit underfund med att gammaldags romantiska föreställningar om zigenarnas förkärlek för en nomadiserande tillvaro inte hade så värst stor överensstämmelse med verkligheten, och vi började också förstå att detta problem var mycket för stort för att vi skulle kunna lösa det på egen hand. Det har också visat sig, när det sedan har gjorts en utredning, att man i Europa har haft mycket liten kunskap om de förhållanden som zigenare och andra nomadiserande folkgrupper har levat under. Jag tror att vår motion har verkat som en sorts väckarklocka i Europa. Därför får vi väl med tillfredsställelse hälsa den resolution som Europarådet nu har antagit — även om jag till fullo kan instämma i uppfattningen att de paragrafer som talar om minimistandard för läger och husvagnar inte överensstämmer med det ideal vi har i Sverige. Vi får emellertid komma ihåg att när man skall jämka ihop 18 länder med mycket skilda samhällsförhållanden och olika synpunkter på problem av detta slag gäller det ändå att försöka nå fram till någonting varom alla kan enas. Det framhölls i debatten att redan detta att man införde en minimibestämmelse för hygieniska anordningar i lägren dock innebar ett steg framåt för en grupp som — det medgav man — var mycket diskriminerad. Det uttrycktes också i debatten en förhoppning om att detta skulle vara ett första steg på vägen mot zigenarnas inlemmande i samhället. Jag anser att vi, då vi diskuterar den speciella grupp som det nu har varit tal om, gör det litet för lätt för oss när vi plockar fram några enskilda människoöden och glömmer bort vad som har skett ute i Europa — det kanske i framtiden kommer att medföra stora förändringar för hundratusentals människor som för närvarande lever under mycket svåra villkor. Det är av betydligt större värde än den medlidandeskampanj som nu blåses upp för en grupp människor som jag inte känner och för vilka jag inte har någon anledning att ta ställning för eller emot. I en principiell debatt bör vi ändå komma ihåg att frågan gäller, om vi fortfarande skall tillämpa våra lagar utan hänsyn till vissa rasbestämmelser. I så fall bör vi tillämpa invandrarverkets bestämmelser på samma sätt för zigenarna som för andra utländska medborgare, annars blir det en diskriminering av andra människor av utländsk härkomst.

Herr talman! Jag har, fröken Bergegren, visat att när de lagar och förord ningar som finns tillämpas på diskriminerade zigenare bör de leda till ett visst resultat. Jag har noga redogjort för vad jag anser att det resultatet bör vara. På den punkten hoppas jag att vi är ganska överens. Inrikesministern gjorde i sitt andra inlägg ett stort nummer av att bara en av zigenarna i den nu aktuella gruppen kommer från Polen. Efter vad jag har erfarit har sex av de åtta familjerna någon medlem som har bott eller ambulerat i Polen eller har föräldrar som har gjort det. Inrikesministern påstår att luften har gått ur mitt inlägg. Men det franska brev, som varit det avgörande dokumentet för regeringens handläggning av ärendet, berör han själv inte med ett ord. Han bemöter inte vad jag har sagt om att brevet är felrefererat och inte kan vara grundläggande för någon åtgärd av den svenska regeringen. Luften har gått ur det brevet och dem som har åberopat det! Inrikesministern låtsas i stället som om jag, när jag talar om generositet i enskilda fall gentemot diskriminerade människor, är för en totalt fri invandring. Han säger att det är fegt av mig att inte medge det. Jag kan naturligtvis inte uttrycka någon annan mening än den jag har, och den har jag givit klart uttryck för vid en rad tillfällen. Jag instämde t.ex. i det särskilda yttrande som folkpartiet avgav när utlänningslagen behandlades i riksdagen. Där står: >Generositet i enskilda invandringsfall låter sig väl förena med en generell invandringskontroll. Det bör vara möjligt med en liberal tolkning av familjemedlemsbegreppet i särskilda fall. Det bör också vara möjligt att visa en generös inställning till asylsökande flyktingar, ekonomiska flyktingar och andra.» Redan när propositionen behandlades underströk man alltså från liberalt håll just de principer som präglat mina inlägg i dag. Inrikesministern antyder att det förhållandet, att man är för att ett antal zi genare — som vi av olika skäl inte här kan diskutera just nu — skall få stanna i Sverige, innebär att man är för en totalt fri invandring. Han tycks mena att förlängningen av ett sådant beslut betyder att oerhört många flyktingar kommer hit. Då är han litet försåtligt inne på »översvämningsteorin>, som spelar så stor roll i debatten. Jag tycker det är en ganska olustig tanke att vi i dag skall avvisa diskriminerade zigenare, som vi skulle kunna ta emot, på grund av den mycket ovissa risken att det kan komma alltför många längre fram. Om detta skulle bli fallet får vi väl då handla utifrån de förutsättningarna. Men vi bör inte i dag kasta ut olyckliga människor för att gardera oss mot en eventuell för stor inströmning längre fram. När det gällde Vietnamdesertörerna resonerade varken regeringen eller det parti jag tillhör på det sättet. Vi har tagit emot 200—300 desertörer. Vi har inte sagt: Låt oss avvisa en del av dessa, annars kanske vi får hit 2 000— 3000 eller ännu fler desertörer, som man har fått i Kanada. Av humanitära skäl har vi givit dem uppehållstillstånd och tagit den s.k. risken att det kan stimulera andra att komma hit. Herr talman! Jag har upplevt de gångna veckornas opinionsstorm för en humanitär behandling av zigenare som oerhört glädjande. Människor ur skilda generationer, från olika partier och med olika trosuppfattning har förenats i krav på att medmänsklighet i större utsträckning än nu skall prägla vår invandringspolitik. Jag har varit med vid en demonstration och vid ett möte, där bl.a. också en socialdemokratisk riksdagsman och en socialdemokratisk 1edamot av stadsfullmäktige i Stockholm deltagit. Denna samhörighet över partigränserna mellan en del av oss är en stor sak i dagens läge. Min kritik har gällt regeringens inställning. I denna kritik har en mängd socialdemokrater och socialister liksom en rad liberaler och konservativa in stämt. I denna fråga enas många av de politiska ungdomsoch studentförbunden, u-landsgrupper av olika slag, flera kristna organisationer, en lång rad av kulturpersoner och många politiker, varav flera är ledamöter av denna kammare. De bildar en bred opinion över partigränserna. Det är min förhoppning att denna opinion skall påverka de kommande dagarnas händelser.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga denna debatt. Jag måste emellertid ännu en gång upprepa, eftersom herr Ahlmark inte uppmärksammat det, att den franske ambassadörens brev icke haft den betydelse när det gällt att bedöma dessa frågor, som herr Ahlmark tillmäter det. Herr Ahlmark tycks också göra en glidning från att först vilja säga att det är fråga om diskriminering till att sedan likställa detta med politisk förföljelse. Så får man emellertid inte resonera. Jag vill hålla mig till vad folkpartiet framhöll i sitt särskilda yttrande i fjol, nämligen att det bör vara möjligt med en liberal tolkning av familjemedlemsbegreppet i särskilda fall. Invandrarverket har i verkligheten handlat på ett sätt som kan tydas så att man tagit intryck härav genom att tillämpa en mycket liberal tolkning. När man eljest haft att bedöma huruvida en medborgare, som har anhöriga i vårt land, skall få lov att stanna här har det varit ganska klart uttalat att härför skulle fordras att vederbörande har ett mycket starkt beroendeförhållande. Det kan t.ex. gälla en mor med en son som arbetar i Sverige, varigenom hon är beroende av denne för sin utkomst. Det kan också gälla att en person som är bosatt i landet skall få ta hit sin familj. Så har begreppet hittills tolkats. Det har utan tvivel blivit en vidgning av familjemedlemsbegreppet i och med invandrarverkets nu gjorda uttalande att visst nära släktskap varit tillräcklig grund för att vederbörande fått stanna. Man har alltså i viss mån tillämpat den tolkning som herr Ahlmark efterlyser. Det gäller emellertid nu en grupp där inget sådant samband kan konstateras. Det enda herr Ahlmark åberopar är att de 47 zigenarna är utsatta för svår förföljelse. Han säger att detta över huvud taget gäller alla zigenare i Frankrike. Han borde gå vidare och säga att det också gäller för en rad andra länder. Men med denna utgångspunkt, herr Ahlmark, är det mycket svårt att veta var man sedan skall dra gränsen. Det är det som varit ett dilemma för invandrarverket liksom för mig och för andra i regeringen när vi haft att ta ställning i denna fråga. Det får inte bli fråga om rena godtycket, och det framhölls också i det särskilda yttrandet av folkpartiet att det inte får bli fråga om någonting sådant. Man får inte bara säga att en grupp får stanna medan man inte bryr sig om en annan. Vi måste ha vissa regler att utgå från vid bedömningen av dessa ärenden.

Herr talman! Jag vill vända mig mot herr Ahlmarks försök i sitt senaste anförande att skilja mellan en human och en icke human opinion i denna fråga. Jag finner inte att invandrarverket och dess styrelse uppträtt inhumant i denna fråga. Vi har mycket noggrant granskat dessa fall. Jag vill påpeka att 250 zigenare fått tillstånd att komma in och bosätta sig i Sverige under 1960 talet. Om man också räknar med de finska zigenarna, blir antalet gott och väl över 1 000. Sedan skulle jag också vilja komma med ett bidrag till diskussionen om de franska myndigheternas inställning. Herr Ahlmark har åberopat och gjort stor sak av den franska ambassadörens brev. Invandrarverket har inte tagit hänsyn till detta i sin bedömning. Däremot tror jag att det är riktigt, som inrikesministern nyss sade, att det finns en ambition hos myndigheterna i Frankrike att ta sig an dessa problem. Jag ber, herr Ahlmark, att få åberopa doktor Robert Olin och det uttalande som han gör i den bilaga som zigenarnas advokat har inlämnat till invandrarverket. Doktor Olin säger där: »Den officiella, centrala franska inställningen till zigenarnas speciella problem innefattar förståelse. Det syns nu föreligga en insikt om att denna grupp människor diskrimineras; cirkulär och lagstiftning syftar till att undanröja dessa missförhållanden.» Det finns i Frankrike en klar ambition till rättelse. Däremot förekommer social diskriminering. Här i Sverige kan vi också räkna med att det mot myndigheternas intentioner förekommer social diskriminering. Vi bör nog utforma vår utlänningspolitik på ett så ansvarsfullt sätt, att vi inte skapar främlingsfientliga aggressioner i det här landet. Det vore djupt olyckligt.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat mig vilka generella åtgärder jag är villig att vidta för att genom förbättrade förutsättningar för näringslivet i Norrland skapa fler arbetstillfällen och om jag är beredd att ta initiativ till en systematisk inventering inom samtliga departement i syfte att finna vilka åtgärder respektive departement bör vidta för att skapa fler arbetstillfällen i Norrland. Herr Nilsson i Östersund har frågat, om jag avser att pröva möjligheterna till en samhällsstyrning av privata investeringar till regioner med svagt utvecklat näringsliv och brist på sysselsättningsobjekt samt om jag överväger att få till stånd en prövning av möjligheten att införa kostnadsmässigt enhetligare frakttaxor för att stärka de norrländska företagens konkurrenskraft. Slutligen har herr Stridsman framställt en enkel fråga om vilka åtgärder statsmakterna avser att vidta för att förbättra sysselsättningen i Tornedalen. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Först vill jag understryka att jag är överens med interpellanterna och frågeställaren om att sysselsättningsläget i skogslänen inte är tillfredsställande. Flera ledamöter av regeringen har vid skilda tillfällen i denna kammare redogjort för de omfattande arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiska åtgärder som har vidtagits för att förbättra läget. Jag vill därför i dag begränsa mig till att lämna uppgifter om de ytterligare insatser som just nu är aktuella. Dessa är i korthet följande. Ett särskilt bidrag till återväxtåtgärder i samband med avverkning på skogsmark med dålig föryngring har beslutats av regeringen. Det beräknas kunna ge temporär sysselsättning åt ett par tusen personer. Vidare har regeringen medgivit att ytterligare 75 miljoner till allmänna beredskapsarbeten får tas i anspråk i vinter. Industrisysselsättning för 300 man, företrädesvis i Kramfors eller Luleå, skapas genom en överenskommelse med SAAB-Scania i samband med beställning av en ny terrängbil till försvaret. SAAB-Scania kommer vidare att till Kramfors förlägga dels en produktion av elektronikkomponenter till datamaskiner som ger sysselsättning åt ca 100 man, dels en aluminiumbearbet ning av delar till flygplanet Viggen som ger sysselsättning åt 40—50 man. Totalt skapas alltså sysselsättning i Norrland för 450 personer i kvalificerade tekniska industrigrenar. Volvo bygger ut sina investeringar i Umeå under år 1970. Omfattande investeringar sker i de statliga företagen i Norrland. ASSI:s investeringsprogram kommer att prövas positivt av regeringen. En ny lätt attackdivision förläggs till övre Norrland med anknytning till F 21 i Luleå, vilket beräknas ge 50 personer sysselsättning. Militära byggnadsprojekt i de fyra nordligaste länen tidigareläggs, vilket berör ett 20-tal orter i framför allt det inre av övre Norrland. Ansträngningarna att lägga ut försvarets materielbeställningar i Norrland fortsätter. Med hänsyn till den ökade efterfrågan på lokaliseringsstöd ämnar regeringen föreslå att ramen för lokaliseringslån under den femåriga försöksperioden t.o.m. innevarande budgetår vidgas med 100 milj.kr.nor. I fråga om aktuella beslut om lokaliseringsstöd kan nämnas att sådant stöd lämnats till ett slakteri i Luleå. Denna investering, som kommer att ge förutsättningar för tillverkning av produkter med högre förädlingsgrad, får bl.a. betydelse för jordbrukarna i Tornedalen. I detta sammanhang kan också nämnas att det i Tornedalskommunerna planeras beredskapsarbeten för ca 780 man under budgetåret 1969/70 samt en utbyggnad av skyddad sysselsättning och industriella beredskapsarbeten. Liknande åtgärder vidtas också i andra delar av skogslänen. Jag vill också framhålla det arbete som nu pågår i samarbete med Industriförbundet för att finna nya lokaliseringsobjekt. Interpellanterna har också frågat om det övervägs mera generella åtgärder, exempelvis revision av frakttaxor för att förbättra de allmänna förutsättningarna för näringslivet i Norrland. Sådana frågor behandlas bl.a. av den på gående <lokaliseringsutredningen. Betänkande från utredningen väntas under den närmaste månaden. I anslutning till beredningen av utredningens betänkande kommer de av interpellanterna berörda speciella frågorna att bli föremål för närmare övervägande. Det är min avsikt att en proposition i ämnet skall föreläggas vårriksdagen. Önskemålen om en systematisk inventering inom samtliga departement av möjligheterna att förbättra sysselsättningsläget i Norrland är redan tillgodosedda. De åtgärder som jag här har redogjort för har föregåtts av en sådan systematisk inventering. Detta är ingen engångsföreteelse. Vi kommer att fortsätta att bevaka alla möjligheter inom och utanför departementen att tillföra skogslänen nya arbetstillfällen.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Svaret ger en bred exposé över en rad åtgärder som vidtagits under de senaste månaderna och som innebär en del positiva saker, även om de flesta inte är några direkta nyheter för OSS. Att SAAB-Scania skulle lägga en fabrik i Ådalen och utvidga sina anläggningar i Luleå fick vi reda på redan den 4 juli i år. Regeringen lämnade då tillstånd för företaget att ta i anspråk omkring 300 miljoner kronor ur sina investeringsfonder. En tiondel skulle investeras i Norrland, vilket var motivet till att investeringsmedlen släpptes fria. Man bör emellertid i detta sammanhang observera att nio tiondelar av dessa investeringar sker i södra Sverige — huvudsakligen i redan stora industriorter. Det har inte framhållits vid det senaste kungörandet av denna stora satsning. Det bör också observeras att det inte heller är någon nyhet att Statens skogsindustrier ämnar bygga ut. I slutet av juni fick vi veta att företaget ansökt om lokaliseringsmedel för investeringar på 315 miljoner kronor. Jag trodde inte att regeringen skulle säga nej till dessa investeringar, ty de behövs mer än väl för att dessa nordliga industrier skall kunna tryggas och för att de i möjlig mån skall kunna utvecklas. Vad gäller den lätta attackflygdivisionen, som ger ett 50-tal personer arbete, är det också ett rätt gammalt projekt. Det behandlades här i riksdagen för flera år sedan, när man beslutade att man skulle ha det nya jet-skolflygplanet. Man skulle ju skaffa flera än vad som behövdes för utbildningen och det sades redan då att man skulle använda de extra maskinerna till en attackdivision i norr. Men om det alltså inte är någon nyhet, så är det ändå en bra åtgärd. Vidare beräknas att militära byggnadsarbeten i inlandet för 4 miljoner kronor skall tidigareläggas, har det också sagts. Det är reellt en betydligt mindre hjälp än de 20 miljoner kronor som via AMS har gått till försvarsanläggningar innevarande budgetår. Om det inte är så, är väl skillnaden främst rent bokföringsmässig. Så kommer man in på att AMS skall få bedriva beredskapsarbeten i Norrland i ungefär samma utsträckning som under senaste vintern. Eftersom behovet av beredskapsarbeten föreligger, hade jag inte väntat mig något annat. Sedan kommer jag till en nyhet, och det är den positiva inställningen till en ny syn på skogen vilken kan innebära att inte större och större arealer lämnas helt utanför produktionen. Statliga bidrag skall svara för plantering m.m. efter avverkning på områden som ägaren — och då inskjuter jag här: till stor del domänverket — annars skulle uppge med hänsyn till skogsvårdslagens krav. Att många röster höjts för åtgärder av detta slag, bl.a. här i riksdagen, behöver inte förringa värdet av att regeringen nu synes beredd att ställa medel till förfogande. Jag vill understryka att om jag nu litet kritiskt granskat dessa åtgärder mot bakgrunden att meddelandet om dem släppts ut — inte främst här i kammaren men genom våra TV-apparater — såsom en stor nyhet, så är det ändå åtgärder som behövs, även om de inte var så stora som nyhetsartiklar. Vad vi som följer Norrlandsfrågorna vill understryka är att åtgärderna inte är tillräckliga. När jag framställde min interpellation, tog jag upp några generella åtgärder som skulle kunna vidtas och frågade statsrådet vad han tänkte göra. I sitt svar har han sagt att han inte kan ta ställning till dessa problem. Men jag vill ändå ge exempel på åtgärder som enligt min uppfattning skulle kunna vidtas och omedelbart genomföras. Jag syftar på nedsättning av arbetsgivaravgiften i lokaliseringsregionerna,snabbare avskrivning av industribyggnader, revision av transporttaxorna för att motverka Norrlands konkurrensnackdelar och motsvarande reduktion av krafttaxorna. Ett önskemål som man hoppas skall kunna genomföras inom en snar framtid är dessutom ett utbyggt utbildningssystem. Ett sådant är av grundläggande betydelse för att skapa ett utvecklingsvänligt klimat. Norrland är i dag underförsörjt i fråga om universitetsoch högskoleutbildning. Denna utbildning är koncentrerad till södra och mellersta Sverige i högre utsträckning än vad som motiveras av befolkningens geografiska fördelning. Detta var några synpunkter som jag anförde i min interpellation. Statsrådet säger nu att han skall ta upp dessa frågor till behandling i samband med behandlingen av lokaliseringsutredningens betänkande. Kanhända kan man säga att när detta betänkande ligger så: nära i tiden kan det kanske vara riktigt att vänta. Jag vet inte om statsrådets ut talande innebär ett löfte eller ett nej. Jag hoppas för min del att det ändå skall ligga något positivt i det. I anslutning till vad jag sade om taxorna skulle jag vilja säga ytterligare ett par ord. Statsrådet anser att man skall avvakta och inte vidta några åtgärder förrän Kungl. Maj:t kommer med en proposition i ämnet till vårriksdagen. Men om man nu inte kan göra en generell förbättring av taxorna borde man väl ändå avråda från att höja taxorna när det gäller järnvägstransporter 0. d., ty konkurrensläget för områden med stora avstånd blir därigenom betydligt försämrat. Därför skulle jag vilja fråga inrikeministern: Innebär uttalandet att man skall avvakta, att man alltså inte bifaller järnvägsstyrelsens famställning om höjda taxor? Jag vill understryka — och det har gjorts många gånger tidigare här i kammaren — att dessa frågor egentligen inte är någonting som vi pratar om för att vi tycker om att göra det utan för att vi måste göra det och för att det brådskar. Det har under många år talats om dessa problem, men jag tror att vi för varje år som går närmar oss en alltmer kritisk tidpunkt. Avfolkningen i norr är redan nu kraftig nog. Enbart från Norrbotten utvandrade 1964— 1965 8600 personer. 1950-talets sammanlagda utflyttningsförlust i norr var över 40000 människor. Sedan 1930-talet har de norrländska landskapen decimerats med en befolkning som motsvarar befolkningen i Jämtlands län. Detta är ju skrämmande siffror. Sysselsättningen har gått tillbaka t.o.m. i de traditionella norrländska basindustrierna, vilket ju har varit särskilt märkbart under det senaste året. Jag vill understryka att även staten själv fumlar när det gäller trygghetspolitiken, ty enligt siffror som har lämnats skall 10 000 arbetstillfällen i de statliga företagen "ha försvunnit under de senaste tio åren. Mot bakgrunden av den stora publi citet som regeringens utspel i Luleå och Norrbotten när det gäller Norrlandspolitiken har fått vill jag ställa en del frågor. Man fick nämligen delvis det intrycket av regeringens ställningstagande, att vi nu befann oss vid en vändpunkt, nu skulle verkligen någonting ske. Man skulle slå in på någonting som var mera hoppingivande ur norrländsk synvinkel. Man ville i vart fall skapa det intrycket. En del av inrikesministrarnas uttalanden har jag ansett vara ganska principiella. Rune Johansson har vid något tillfälle sagt, att en utflyttning är nödvändig så länge arbetskraftsöverskottet är så stort som för närvarande. Vår nuvarande inrikesminister har påpekat, att det finns betydande risker för att de regionala obalanserna kommer att markeras ytterligare och att en fortsatt rörlighetspolitik är nödvändig. Jag skulle vilja fråga om någon sinnesändring har skett. Är dessa uttalanden lika aktuella nu eller har man nu satsat på en mera arbetsskapande linje i stället för den tidigare att bara flytta människor från Norrland? Ett klarläggande skulle vara väsentligt. Jag kan inte utläsa någonting härom i interpellationssvaret. Jag hoppas dock att debatten här skall kunna klarlägga linjen.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för det svar som han har lämnat på min interpellation. Det är främst två frågor som jag har velat ta upp i min interpellation för en närmare belysning. För det första frågar jag vilka styrningsmedel vi från samhällets sida bör skaffa oss för att på ett bättre sätt än hittills styra de privata investeringarna till regioner med svagt utvecklat näringsliv och brist på sysselsättning. För det andra ifrågasätter jag, om vi inte allvarligt bör pröva möjligheterna att införa kostnadsmässigt «<:enhetligare frakttaxor för att stärka de norrländska företagens konkurrenskraft. Statsrådet har inte närmare gått in på en diskussion om dessa frågor utan har hänvisat till den lokaliseringsutredning som väntas bli klar senare i höst. Jag hoppas ändå att inrikesministern längre fram i debatten kanske kan klargöra sin inställning till dessa viktiga frågor, speciellt den första frågan. Vi har avverkat fyra år av den femåriga försöksperioden på lokaliseringspolitikens område. Resultaten kan avläsas i arbetsmarknadsstyrelsens rapporter, som kommer med jämna mellanrum. Även om man kan beteckna det samlade resultatet som gott, har det inte räckt till för att klara de skillnader som har uppstått mellan regionerna inom stödområdet och övriga landsdelar, mellan inlandet och kustlandet samt mellan skogslänen och de övriga länen. En av de väsentligaste orsakerna till dessa geografiska olikheter torde vara att alltför få större företag är intresserade av att etablera sig norrut med lokaliseringsstöd. De avstår hellre från l1okaliseringsstödet och tränger sig ned i de överhettade områdena med brist på arbetskraft, markresurser och servicefunktioner. De regionala klyftorna hotar att öka, och i sista hand blir det de enskilda människorna som kläms åt i omställningsprocessen. Det är mot bakgrunden av dessa enkla fakta som jag har dragit följande slutsats. Den moderna lokaliseringspolitiken måste kompletteras med ytterligare minst ett instrument, nämligen konkreta möjligheter för samhället att styra de större privata investeringarna till utvecklingsbara orter med brist på industriell verksamhet och överskott på arbetskraft. Om vi skall klara problemen i norr måste vi nog bli litet hårdare i nyporna för att kunna styra utvecklingen i ur samhällets synpunkt önskad riktning. Inom parentes vill jag också säga att det uppenbarligen är helt nödvändigt att vi påskyndar ett ge nomförande av kommunreformen. Det är ett viktigt och grundläggande inslag i näringspolitiken att vi genom en kommunsammanslagning får större och livskraftigare lokala enheter ute i länen. Om vi sedan kompletterar styrningen med lägre frakttaxor på de långa avstånden, så har vi därmed undanröjt ett av de argument mot en lokalisering norrut som man ofta möter från företagarhåll. Det är möjligt att mina medinterpeilanter från borgerligt håll känner en viss bävan inför att ge samhället ökade möjligheter att styra den privata företagsamheten. Från socialdemokratiskt håll bar vi inga principiella betänkligheter på den punkten, om vi bara kan finna vilka konkreta åtgärder som därvidlag ur praktisk synpunkt är de bästa och mest användbara och som leder i önskad riktning. Det torde i första hand vara i skogslänen och i det norrländska inlandet, där snart var femte invånare är folkpensionär, som de kraftigaste lokaliseringsinsatserna behöver sättas in. En förstahandsuppgift måste bli att skapa ett antal bärkraftiga tätorter i denna del av landet och i Norrland i övrigt, som genom sina spridningseffekter kan skapa underlag för mera aktiva insatser inom hela regionen. Professor Bylund har uttryckt saken ungefär så här: Vi måste börja med tätorterna när vi skall restaurera en bygd, en region, en landsända. Detta tror jag är riktigt. Det är tätorterna som är de bärande konstruktionerna, därför måste vi börja med dem, bygga ut dem, skapa ett differentierat näringsliv och goda servicefunktioner, så att de efter en startiperiod kan växa ut av egen kraft. Vi skall nämligen komma ihåg att utan expansiva tätorter klarar vi ingen framgångsrik småföretagsamhet, glesbygdspolitik eller turism, och dessa komponenter måste i sin tur ingå i den aktiva regionpolitik som vi eftersträvar. I motsats till herr Jönsson i Ingemarsgården vill jag klart säga ut att det rege ringsutspel som gjordes i fredags utan tvivel var en mycket glädjande sak för hela Norrland. Jag vill också passa på att gratulera Norrbottens och Västerbottens län till de nya industrier som de kommer att få och som de så väl behöver. Vi ser detta som ett konkret bevis för att regeringen är beredd att satsa ännu hårdare på Norrland. Jag är också litet förvånad över herr Jönssons kommentar till detta regeringsutspel. Det finns väl ingen saklig anledning för oss norrlänningar, som så ofta talar om och kräver en mera aktiv lokaliseringspolitik, att försöka nedvärdera de konkreta insatser som regeringen bekantgjorde vid nämnda tillfälle.

Krister Wickman sade på övre Norrlands arbetarmässa i lördags att detta Norrlandsutspel bara var ett förebud, och statsrådet framhöll att det kommer att följas upp på flera punkter. Även jag har sett saken på detta sätt, nämligen som en första etapp i en medveten satsning på hela Norrlandsregionen, varvid övriga Norrlandslän nästa gång kommer i blickfältet för konkreta satsningar. Jag skulle kunna ge några tips på åtgärder som kan sättas in i mitt län med ganska kort varsel. I Jämtland anser vi nog att vi har resurser att ta emot den högre tekniska utbildning som sannolikt kommer att förläggas till Norrland. Vi anser att skogsskolan i Bispgården, som enligt ett riksdagsbeslut skall läggas ned, bör kunna byggas ut till ett miljövårdsinstitut. Vidare anser vi att försvarets anläggningar i Gällö bör byggas ut och att en satsning på några större statliga industrier bör ske på fyra å fem platser i länet. Detta var några exempel. Jag är alldeles övertygad om att man om man gör närmare undersökningar skall kunna ta fram en hel rad realistiska och konkreta exempel som kan slås in i ett paket och presenteras nästa gång för de andra länen i Norrland. Vidare är det bra att de skogsvårdande åtgärderna och beredskapsarbetena utökas i skogslänen där det finns permanenta bekymmer med att sysselsätta främst den äldre arbetskraften. Utan dessa insatser skulle inte sysselsättningsläget kunnat bemästras. Vi är också lika beroende av mera långsiktiga insatser för att klara de tätorter i inlandet som ändå måste utgöra ryggraden i hela vår näringspolitik. Vid övre Norrlands arbetarmässa i Umeå sade Krister Wickman även en annan sak på tal om Norrlandsutspelet i förra veckan. Han uttalade sig ungefär så här: Leder inte denna satsning till de mål vi satt upp är vi från regeringens sida beredda att pröva andra metoder. Jag hoppas för min del att han syftade på de ökade styrningsmöjligheter för samhället gentemot den privata industrin som jag har argumenterat för i denna interpellationsdebatt. Om så skulle vara fallet, herr talman, tror jag att man är inne på en riktig väg i lokaliseringssträvandena.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för interpellationssvaret. Jag nödgas tyvärr konstatera att det inte klargör statsrådets inställning till den för hela Norrbottens befolkning brännande fråga som jag ställde i min interpellation, nämligen vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att målsättningen 17000 nya arbetstillfällen före 1980 skall bli verklighet. Statsrådet Holmqvist har i stället valt att understryka att han är överens med oss interpellanter om att sysselsättningsläget i dag inte är tillfredsställande och att re dovisa ytterligare positiva insatser från statens sida som just nu är aktuella för Norrland. Tyvärr finns det också andra aktuella förändringar, där statens organ är inblandade, som är direkt negativa för människorna och näringslivet i Norrbotten och det övriga Norrland. De långa avstånden i Norrland medför obestridligen högre transportkostnader än i landet i övrigt. De nyss genomförda och de aviserade höjningarna av järnvägarnas, flygets och televerkets taxor medför att näringslivet i Nordsverige får ett ännu ogynnsammare konkurrensläge i förhållande till den produktion som sker nära de folkrika marknaderna i Sydoch Mellansverige och i Europa i övrigt. Dessa taxehöjningar måste också tas med i bilden när man summerar statens aktuella Norrlandspolitik. De insatser som statsrådet redogjort för i interpellationssvaret är ju, som herr Jönsson i Ingemarsgården framhöll, tidigare kända bl.a. genom den presskonferens som statsminister Palme gav i Luleå i förra veckan. Jag delar den allmänna uppfattningen i Norrbotten att de i Luleå bebådade insatserna är välkomna men klart otillräckliga. Såsom = länsstyrelsen framhållit har Norrbotten omedelbart behov av 12 000 nya arbetstillfällen. De mest sysselsättningsskapande åtgärderna i detta paket — skogsvårdsåtgärder på svårföryngrade marker — har tyvärr endast tillfällig karaktär. Om de är avvägda så att de stimulerar till virkesuttag på tidigare icke lönsamma skogsavverkningsområden, medverkar de dock också till att de skogsförädlande industrierna får större tillgång till råvara och kan på så sätt få ökad effekt för sysselsättningen. Som motionär i frågan för ett par år sedan hoppas jag att stimulansbeloppen är tillräckliga, så att de beräknade arbetstillfällena och därmed även den ökade råvarutillgången för skogsindustrin blir verklighet. När man noggrant tagit del av inter pellationssvaret står det klart att det endast är förflyttning till F 21 av en lätt attackdivision, vilken beräknas sysselsätta 50 personer, som direkt lovas Norrbotten i ny sysselsättning. Enligt tidningsuppgifter kommer denna omflyttning att ske först 1971/72. I interpellationssvaret hette det om överenskommelsen med SAAB-Scania ; samband med en ny terrängbil till försvaret att den ger industrisysselsättning för 300 man, företrädesvis i Kramfors eller Luleå. Även om jag som norrbottning hoppas att de flesta av de nämnda 300 anställda kommer att finnas 1 Luleå, nödgas jag dock konstatera ati interpellationssvaret inte ger täckning för denna tolkning och att det tyvärr i dag är mycket långt till de önskvärda och utlovade 17 000 nya arbetstillfällena i Norrbotten före 1980. Vad vi däremot vet är att utflyttningen från Norrbotten i år beräknas uppgå till 8 000, eller ungefär dubbla årsmedeltalet enligt den lokaliseringspolitiska målsätt ningen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga, som ju gällde hur man skall kunna förbättra sysselsättningen i Tornedalen. I svaret konstaterar inrikesministern allmänt att sysselsättningsläget i skogslänen inte är tillfredsställande. Så långt kan jag hålla med honom. Däremot måste jag tyvärr notera att inrikesministerns svar beträffande åtgärder för att förbättra sysselsättningen i Tornedalen är det gamla vanliga, nämligen temporära åtgärder. Satsningen på beredskapsarbeten och skyddad sysselsättning för äldre och svårplacerad arbetskraft i Tornedalen är bra men inte precis någon nyhet. Jag vill dock i sammanhanget kraftigt understryka angelägenheten av att dessa temporära åtgärder fortsätter. Vad jag saknar i inrikesministerns svar är besked eller antydningar om tänkta tillväxtfrämjande samhällsinsatser för Tornedalen. Länsplanering 67, som i Norrbotten presenterades under arbetsnamnet BD 80, fastslog att målsättningen befolkningsmässigt i Tornedalens tre kommunblock Haparanda, Övertorneå och Pajala år 1980 skulle vara 23 500 personer. Eftersom befolkningssiffran år 1965 var 31 000 skulle befolkningen alltså minska med nära 8000 personer. Trots denna kraftiga befolkningsminskning behövs det i Tornedalen 2 600 nya arbetstillfällen. På grund av inrikesdepartementets och Industriförbundets beslut att helt förbigå Tornedalen som lämplig industrilokaliseringsort har situationen och stämningen i gränsbygden ytterligare försämrats. Jag vill fästa inrikesministerns uppmärksamhet på att Haparanda är den enda Norrlandsstad som »glömts bort» i utpekningen av lämpliga industrilokaliseringsorter. Det är mycket opsykologiskt av regeringen att på detta sätt medverka till utelämnandet av en hel älvdal och region. Enbart det förhållandet att Tornedalen utgör en från försvarspolitisk synpunkt mycket viktig del av landet är, tycker jag, ett mycket starkt skäl för att ta t.ex. Haparanda med i förteckningen på orter som är värda att satsa på. Nu kanske inrikesministern kommer att svara på liknande sätt som planeringschefen i inrikesdepartementet, Gunnar Olofsson, enligt tidningsreferat i länets största tidning gjorde sedan det tillkännagivits i vilka orter de framtida lokaliseringspolitiska industrisatsningarna i första hand skulle göras. Jag citerar ur referatet: »Tornedalen är inte glömd. Vi är allvarligt medvetna om att det krävs snara stabiliserande åtgärder även i Övriga orter för att klara service och försörjning åt de människor som lever där. För dessa måste staten ta egna initiativ utöver det samarbete som nu startats med Industriförbundet. Tornedalen är ett specialproblem som måste klaras med en större statlig insats av särskild karaktär.» Jag hoppas att tidningen riktigt har återgivit planeringschefens uttalande.

Det är inte precis några uppmuntrande siffror. Det kan också vara av intresse för inrikesministern att få veta att Haparandas systerstad Torneå, som ligger ett drygt stenkast från Haparanda, genomgått en utveckling med en så kraftig industriexpansion att stadens befolkningsprognos för 1980 redan överskridits. Jag ställer därför ånyo frågan till inrikesministern, om Tornedalen kan klara målsättningen 2600 nya arbetstillfällen med enbart temporära åtgärder utan att tillväxtfrämjande satsningar göres. Jag skall inte så mycket gå in på frågan om länet i övrigt. Herr Petersson i Gäddvik har berört spörsmålet hur vi skall kunna få fram 17 000 nya arbetstillfällen. Jag vill bara säga att situa tionen i många kommunblock befolkningsmässigt är mycket kritisk. De står inför katastrofsituationer. Två riksdagsutskott, som behandlar frågor i samband med näringsoch lokaliseringspolitiken, har besökt Norrbotten under sensommaren och hösten. Bankoutskottet kom först och därefter statsutskottet. Jag tror att samtliga kammarledamöter som ingått i dessa delegationer verkligen fått insikt om hur allvarligt läget är i Norrbotten. Jag understryker vad herr Petersson i Gäddvik sade beträffande angelägenheten av att snabbt få till stånd ytterligare åtgärder. Jag vill också säga att de åtgärder som utlovades i Luleådeklarationen av tre tunga regeringsledamöter är välkomna men alldeles otillräckliga från länets synpunkt.
Herr talman! Jag tror att vår nye statsminister var medveten om att vår resa till Luleå och presentationen av projekten där kunde komma att väcka viss uppmärksamhet. Hans tanke att regeringen skall arbeta i nära kontakt med olika landsändar inebär enligt min mening något mycket positivt. Regeringen får då tillfälle att träffa pressmän och andra representanter för de berörda områdena. Detta grepp har också i allmänhet väckt intresse. Det har även givit möjligheter för regeringen att ge uttryck för sin vilja att satsa på Norrland och samtidigt möjligheter för den privata industrin att visa sin beredvillighet att hjälpa till. Därför kan denna samlade presentation av åtgärder för Norrland bli av utomordentligt stor betydelse. Jag vill inte påstå att detta utspel skall representera en vändpunkt, eftersom strävandena varit att åstadkomma sysselsättning inom ramen för möjligheterna, men jag erinrar om att vi när sessionen avslutades i våras deklarerade att vi inom skilda departement skulle anstränga oss för att försöka genomföra olika åtgärder till fromma för Norrland. Det är detta arbete som nu i höst mynnat ut i en samlad presentation av åtgärder. Jag skall gärna ansluta mig till dem som anser åtgärderna vara otillräckliga. Vi har själva denna uppfattning. Vi måste naturligtvis gå vidare om vi skall kunna lösa dessa problem; det vore märkligt om vi kunde komma ifrån dem med ett enda trollslag. Ingen av oss som sitter här i riksdagen och känner till svårigheterna räknar med något sådant. Vi måste nu se till att vi får ett ännu bättre utbyte av ansträngningarna. Det är av utomordentlig betydelse om vi kan skapa en ökad optimism i Norrlandsfrågorna. Jag är ledsen över att jag inte kunnat ge herr Jönsson i Ingemarsgården besked på de punkter som han speciellt har tagit upp i sin interpellation. Det är emellertid rätt naturligt att jag inte kunnat göra det, eftersom det pågår en utredning vilkens resultat vi måste beakta. Herr Jönsson tycktes också förstå att vi får vänta med diskussionen till dess att utredningens förslag lägges fram. Jag tror att vi då får ett bättre underlag för en fortsatt debatt om dessa frågor. Herr Nilsson i Östersund begärde att jag i detta sammanhang skulle klargöra min inställning i de frågor där han hade efterlyst besked. Min kollega kommunikationsministern, som har suttit här sedan debatten började, gick tyvärr just härifrån. Jag vet att interpellationer har riktats till honom beträffande taxepolitiken. Herr Nilsson tog emellertid upp också andra frågor av intresse såväl för Jämtland som för Norrland i dess helhet. Jag kan väl säga detsamma till herr Nilsson som jag sade till herr Jönsson i Ingemarsgården, nämligen att dessa saker kommer att prövas när lokaliseringsutredningen avgivit sitt betänkande. Jag hyser den förhoppningen att remissbehandlingen också skall kunna bidra till att ge uppslag i det avseendet. Jag tyckte att det var trevligt när herr Nilsson gratulerade syskonlänen längst i norr till vad de hade fått, men det fanns ju ändå en liten bit åt Jämtland också, även om den inte presenterades speciellt. Jämtlamell i Stugun var dock en lösning som gör att man på lång sikt har anledning att ställa vissa förhoppningar om en ökad industrialisering. Låt vara att företaget ger, om jag minns rätt, 35 personer sysselsättning omedelbart; det är dock en god början. Kommer därtill de sysselsättningsskapande åtgärderna i fråga om skogsavverkningen, vilka visserligen är temporära men som ändå skulle kunna betyda 400 å 500 arbetstillfällen i Jämtland, så tror jag att ni i Jämtland inte behöver känna er helt lottlösa i förhållande till människorna i grannlänen. Herr Petersson i Gäddvik tycktes ha en något felaktig utgångspunkt för sin fråga. Han sade att det givits ett löfte om 17000 nya arbetstillfällen i Norrbotten. Om jag har förstått det rätt, så har det gjorts en inventering. Man har sagt att det finns behov av att få fram detta antal. Naturligtvis bör vi ha det som riktmärke, men ingen föreställer sig väl att det skall vara möjligt att skapa 17 000 arbetstillfällen på en gång. Kan vi fortsätta på det sätt som det nu finns exempel på, blir det ju en utveckling inom näringslivet som gör att den satsning som sker i dag ger anledning till förhoppningar om något mer framöver. Därför skall vi akta oss för ett alltför statiskt tänkande i detta sammanhang. Man får inte resonera så här: Nu blev det inte mer än så och så många — se så långt det är upp till de 17 000! Det är fel att ha den utgångspunkten, men jag vill gärna stryka under att vi inte heller är till freds med vad som har gjorts. Vi måste fortsätta. Herr Stridsman har frågat om Tornedalen, och han vill ha mera av tillväxt främjande åtgärder för näringslivet där. Jag erkänner att det här är svårt, men det är en misstolkning, när herr Stridsman säger att inrikesdepartementet och Industriförbundet har, som han uttryckte det, på något sätt underkänt Tornedalen. Det har vi inte gjort. Jag har förklarat detta dilemma förut, men jag kan gärna göra det här i riksdagen också. När det gällde att få i gång samarbetet hade vi att välja mellan olika framgångslinjer. Den ena var att nöja oss med att presentera ett antal orter, om vilka det gick att få fram materialet relativt snabbt. Den andra vägen var att göra en mycket omfattande katalog — dubbelt så stor eller någonting sådant — där i så fall Haparanda skulle ha haft sin givna plats. Att få fram beskrivningar av flera orter skulle emellertid ha tagit längre tid, och i samspelet med Industriförbundet var det angeläget för oss i inrikesdepartementet att så snabbt som möjligt få ut det material som vi hade utlovat. Vi anser emellertid att när vi har framgång i denna verksamhet så skall vi gå vidare. Situationen får inte uppfattas på det sättet, herr Stridsman, att Tornedalen liksom skulle vara ställd åt sidan, ty det vore felaktigt. I interpellationssvaret har jag pekat på tillkomsten av en modern livsmedelsindustri i Luleå. Företagsledningen framhöll, när vi diskuterade den lokaliseringen, att olika alternativ hade förts på tal. Det fanns, sade man, de som ivrade för en förläggning söder över. Den skulle inte ligga i Luleå — den skulle också ge service åt Västerbottensföretagen. Styrelseordföranden framhöll att man varit angelägen att få den förlagd till Luleå för att också kunna ge ett stöd åt Tornedalen och de områden som eljest skulle få svårigheter med avsättningen och med att få ut önskvärda priser för produktionen. Jag tror att det i lokaliseringen till Luleå ligger någonting som också kan uttolkas som positivt för jordbrukarna i Tornedalen. Jag hoppas också att den utredning som påbörjats om det särskilda Norrlandsstödet också skall finna möjligheter till stödformer som kan främja utvecklingen i Tornedalen.

Herr talman! Min bänkkamrat, herr Nilsson i Östersund, gav mig några små gliringar, och jag förstår inte riktigt hur han lyssnat på mitt anförande. Jag sade beträffande dessa åtgärder att de behövdes men att de ej var tillräckliga. Om herr Nilsson i Östersund har någon annan uppfattning må det vara honom obetaget att ha det. Kanske var det det att jag tog upp SAAB-Scania som föranledde hans kommentar. Jag talade om att av de investeringsmedel som företaget fått tillstånd av regeringen att använda — det är nämligen regeringen som styr hur investeringsfonderna används, och det var det herr Nilsson i Östersund frågade om — får en tiondel användas i Norrland och nio tiondelar för investeringar i stora tätorter i Mellansverige. Detta är ett exempel på insatser som regeringen har möjlighet att styra. Att jag nämnde detta kanske var anledningen till att herr Nilsson trodde att jag hade en negativ inställning. Det var emellertid endast en sakupplysning som jag lämnade. Sedan vill jag säga till inrikesministern att han har alldeles rätt i att det är viktigt att man får en känsla av optimism i dessa områden. Det är möjligt att detta utspel — genom den publicitet det fick — stimulerade till optimism, och i så måtto var det positivt — det vill jag erkänna. Ger det ett intryck av att man nu är inne på att vidta kraftfulla åtgärder för Norrland, så är det bra. Det var därför jag ställde frågan om regeringen hade ändrat sig och ville satsa mer på skapande av arbetstillfällen där och mindre på att flytta folk. Varje gång folk hör uttalanden om att vi måste ha rörlighet, att människor måste flytta, uppfattas det nämligen så att området är tillspillogivet, och det uppstår pessimism. Nu skapades emellertid en viss optimism, och man fick intrycket att statsmakterna är inne på en annan linje: att satsa mer och att göra någonting nytt. — Gäller det endast ett fullföljande är det dock inte riktigt lika positivt, men vi hoppas ändå att detta betyder en vändpunkt. Taxepolitiken har brutit en viss optimism som funnits. För många företagare i norr, som byggt ut och gjort kalkyler på en viss kostnadsnivå, där transporterna är en besvärlig del, har beskedet om dessa ökade kostnader kommit som en kalldusch. Det har naturligtvis inte bidragit till någon optimism bland dessa företagare. Jag ställde därför frågan om man inte, när man nu väntar med att ta ställning till eventuella positiva generella åtgärder, kunde låta frågan om taxehöjningen bero och behandla den samtidigt med eventuella positiva åtgärder. Nu har emellertid kommunikationsministern lämnat kammaren, så vi kan kanske inte få svar på den frågan. Jag tror emellertid att det vore bra om det snart kom ett besked om att man inte höjer dessa för Norrlands del så höga pålagor, och det kan ju komma i nästa interpellationsdebatt här i kammaren. Jag vädjar alltså till kommunikationsministern att lämna ett sådant besked. Jag hade i min interpellation tagit upp ett problem som gäller samordningen av åtgärder mellan olika departement, och statsrådet har i sitt svar sagt att dessa frågor bevakas. Det låter hoppingivande och bra. Jag vill inte direkt klandra departementet för de åtgärder som är redovisade i svaret, men jag vill ta upp en fråga som jag anser vara ett typexempel och som kanske kan ge en liten inblick i hur jag tänker i dessa frågor. Vi har haft en utredning som tillsatts av Kungl. Maj:t och som skall se över de svenska hamnarna. Det är klart att man då inte tänker just på inlandsområdena — men även de har behov av hamnar. I denna utrednings betänkande — SOU 1969:22 — behandlas på s. 164 ett förslag till indelning i hamnregioner. Där saknas totalt det län som jag representerar; vi har tydligen inget som helst behov av hamnregioner. I en bilaga finns det dock i en bild en pil från Jämtland mot Trondheim. Någon text finns inte, utan denna pil visar tydligen det hamnbehov vi har. Jag ville anföra detta som ett bevis på hur man ser på inlandsproblemen i dessa sammanhang. Det är inte särskilt hoppingivande för framtiden. Trots att man nu vill skapa optimism avlämnar alltså en stalig utredning ett betänkande som skapar mycket liten tilltro till utvecklingen. Förvaltningsutskottet i mitt län har i ett yttrande som jag har här sagt att det från Jämtlands läns synpunkt — men det borde också gälla större delen av Norrland — är angeläget att hamnutredningen snabbt kompletteras med en gemensam svensk-norsk undersökning om samordning av trafikpolitiken. Det borde bli litet mera än en pil om dessa problem. Förvaltningsutskottet säger också i sitt yttrande att landets olika delar bör tillförsäkras en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. I samband härmed är det ett rimligt krav att statsbanorna i Sverige och Norge skulle samverka och lösa trafikfrågorna i Trondheimsområdet på samma sätt som tidigare på sträckan Riksgränsen—Narvik. Det är mycket möjligt att det om man gjorde denna översyn skulle visa sig att Trondheim skulle vara en bra tillgång inom ramen för en samnordisk planering. I varje fall kan jag säga att det skulle vara en ovärderlig tillgång för inlandet i Norrland och särskilt för mitt län. Det kan också vara intressant att känna till att man i detta yttrande beträffande grossisthandelns importvägar uttalar följande: »Enligt uppgift lär kon kurrenshämmande avtal finnas mellan norska och svenska rederier, som innebär att medelhavsfrukt ej får tas in över Trondheimsområdets hamnar och föras vidare till Sverige.» Man tycker att ett sådant avtal borde öppet redovisas. Om detta är riktigt, skulle det bli omöjligt att utnyttja denna hamn. För oss som bor i grannskapet till hamnen skulle det vara omöjligt att använda den mest ekonomiska lösningen. Detta är närmast exempel på fördomar som kan förekomma i statliga utredningar men som jag inte kan förebrå statsrådet för. När jag tagit upp denna fråga vill jag i ärlighetens namn säga, att det i direktiven stod något om att man även borde se på internationella och nordiska hamnproblem. Men man har tydligen inte kunnat tänka sig att man skulle behöva se på några hamnar i inlandet. Herr talman! Jag har nu givit en ganska utförlig redovisning. Men detta är — liksom den föregående frågan, som vi gav oss tid att diskutera grundligt — ett mycket viktigt spörsmål.
Herr talman! Jag är helt överens med inrikesministern då han säger att de nu presenterade åtgärderna är klart otillräckliga och att fortsättning måste följa. Statsrådet tog också upp taxepolitiken och sade att den kommer att prövas i den nya lokaliseringsproposi tionen. Jag hoppas då att den också prövas från lokaliseringspolitisk synpunkt, ty det är där som jag tror att mycket står att vinna just för våra nordliga regioner. Det sägs här att det är så viktigt med optimism. Ja, visst är det bra med optimism, men den måste vara sakligt grundad, ty annars blir det mycket stora vågdalar efter den optimism som man väcker när man är ute och talar om hur mycket som skall hända. Det måste komma någonting som verkligen gör att man har orsak att vara optimistisk och räkna med att förändringar har skett som kan medföra att trenden vänder. Statsrådet Holmqvist påstod att jag hade missuppfattat löftet om 17 000 nya arbetstillfällen. Men det har jag inte gjort. I en broschyr, som det socialdemokratiska partiet delade ut till alla hushåll i Norrbotten före förra valet, utlovade socialdemokraterna att det med deras politik skulle skapas 17000 nya arbetstillfällen före 1980. Det löftet har jag faktiskt fattat rätt. Tydligen hade jag också rätt uppfattat att det var summa 50 nya industriarbetstillfällen som utlovades i interpellationssvaret, ty annars hade jag väl blivit rättad i det fallet. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ge ett klarläggande i fråga om avtalet med SAAB-Scania — ett klarläggande av huruvida vi får i varje fall någon del av de 300 nya arbetstillfällena.

Herr talman! Så långt kan jag vara överens med inrikesministern som att regeringen inte direkt har underkänt Tornedalen. I och med att inrikesdepartementet och Industriförbundet har prioriterat vissa orter och utelämnat vissa andra har dock speciellt Tornedalen och Haparanda hamnat i ett underläge; detta är den stora skillnaden. Det har sagts här att det är viktigt med optimism. Jag vill bara framhålla för statsrådet, att någon optimism finns inte kvar i Tornedalen. Genom att en sådan här prioritering har gjorts är skadan redan skedd. Folk har fått den uppfattningen att i Tornedalen händer ingenting. Jag skall be att från denna talarstol få framföra vad den socialdemokratiska partikretsen i Haparanda har sagt. Kretsen skriver: »Vi har suttit i förhandlingar både söndag och måndag kväll. Den största oron är att regeringen genom beslutet försvårar att i tid klara erforderlig satsning på nya arbetstillfällen. På det hänger hela öst ra Norrbottens framtida existens.» Överskriften lyder: »Lokaliseringsbud för länet chock för Tornedalen och Jokkmokk.» Det är realiteten i det hela, och det är med den utgångspunkten jag har ställt min fråga. Självfallet tycker jag att det är mycket bra att en livsmedelsindustri har kommit till i Luleå och att företaget har fått lokaliseringspengar. Men vad betyder detta beslut för t.ex. jordbrukarna i Tornedalen? Från sysselsättningssynpunkt betyder det ingenting. De skall ha avsättning för sina produkter oavsett om slakteriet är placerat i Luleå, Boden eler var det nu skulle vara. Det är inte placeringen som är avgörande för den enskilde jordbrukaren. Att påstå något sådant är att dra för höga växlar av satsningen på Luleå. Placeringen i Luleå har från sysselsättningssynpunkt ingen inverkan på den enskilde jordbrukaren. Inrikesministern borde kanske ha försökt klara ut hur man i denna landsdel skall tänka sig framtiden. Vi har en väl utvecklad yrkesutbildning. Nästan alla ungdomar som inte går den rent teoretiska gymnasiala vägen yrkesutbildar sig. Det finns ingen framtid för den ungdom som utbildar sig om man bara vidtar temporära sysselsättningsåtgärder och inga tillväxtfrämjande åtgärder. Jag frågar inrikesministern: Vilken ungdom yrkesutbildar sig för att i framtiden satsa på temporära åtgärder, beredskapsarbeten och skyddad sysselsättning när ingenting annat händer? Även detta är realiteter. Jag hade kanske väntat mig att inrikesministern skulle kommentera det som händer i Torneå, på den finska sidan av älven. Där har man redan överskridit prognosen genom en kraftig industriexpansion. På den svenska sidan om riksgränsen, i Haparanda, är man redan under 1980 års målsättning, 300 personer. Det skulle vara intressant med en kommentar om detta.
Herr talman! Beträffande det sista som här sades skall jag naturligtvis inte uttala mig om insatserna i grannlänen; jag konstaterar bara som ett faktum att det alltjämt går en strid ström av finsk arbetskraft över Haparanda ned över vårt land, en ström som är bredare nu än någon gång tidigare. Vid ett besök i Luleå har jag själv haft tillfälle att få goda informationer om det på länsarbetsnämnden. Helt tillfredsställande kan det sålunda inte vara beträffande sysselsättningsfrågorna på den finska sidan. Jag skall här inte göra för stor affär av slakteriet i Luleå, men från företagets sida argumenterade man så att man nu siktade till en högre förädlingsgrad, och därigenom trodde man sig kunna tränga undan en del av produktionen söderifrån. Då skulle företaget kunna mätta marknaden i Norrbotten och därigenom också stimulera en ökad jordbruksproduktion där uppe. Jag vill inte att man drar för långtgående slutsatser av det, men det tycks mig ändå som om det låg något i företagets argumentering. Även om man i dag inte kan anvisa arbeten i Norrland, skall vi självfallet inte avstå från att satsa på utbildning. Det har tvärtom frågats om vi inte kan göra ännu mer för att bygga upp yrkesutbildningen i Tornedalen. Jag vet t.ex. att landshövdingen i Norrbotten ser frågan om en utbyggd utbildningsverksamhet i Tornedalen som en mycket väsentlig sak. Jag erinrar mig också i sammanhanget en resa i Tornedalen för många år sedan, då jag träffade riksdagsman Grym och blev oerhört imponerad av vad han sade, nämligen att vi vet att vi i dag inte kan ge våra ungdomar arbete, men vi skall ge dem en god färdkost; vi skall se till att de får en god utbildning, så att de kan minnas sin hemkommun med glädje och säga att man förstod deras behov i kommunen. Vi skall naturligtvis inte bara utbilda människor, som sedan flyttar till andra delar av landet. Självfallet skall vi även eftersträva att de stannar kvar däruppe. Men driv inte frågan om utbildning på det sättet att det ter sig meningslöst att ge och få utbildning, ty då är vi inne på fel väg. Till herr Jönsson i Ingemarsgården vill jag säga att investeringsfonderna mycket riktigt kommer att användas mera på satsningar i södra och mellersta Sverige, men detta förenas med ett förhandlingsvägen uppnått löfte om åtgärder i Norrland. även om ett sådant tillvägagångssätt ibland stämplas som utpressning och anses som en mindre tilltalande åtgärd, har finansministern ändå alltid strävat efter att göra vad som varit möjligt för att på den vägen försöka tillgodose Norrlands intressen. Vi önskar kanske att mer hade kunnat göras, men det är ändå ett steg åt rätt håll. Vad hamnfrågan beträffar skall vi väl inte ta upp den till diskussion nu. När jag lyssnade på herr Jönsson i Ingemarsgården trodde jag först att det gällde hamnar i Storsjön, och därför tyckte jag att det som sades inte var särskilt välbetänkt. Men jag blev faktiskt övertygad om att vi inte kan se hamnarna uteslutande i det egna svenska perspektivet. Jag delar helt herr Jönssons mening att vi måste se dessa frågor som en nordisk angelägenhet, när vi planerar. De synpunkterna hoppas jag också förs fram i bedömningen av hamnutredningens förslag. Sedan fick jag av herr Peterssons i Gäddvik anförande det intrycket, att även om det är en vacker dag, så går herr Petersson och funderar över hur det kan bli i morgon. Det blir kanske sämre väder då, och det gör honom betänksam. Men jag hoppas att det skall bli många vackra dagar och att detta alltså inte skall vara den enda. Jag tror också att de företag det här gäller har en viss betydelse, så mycket mer som vi efter hand som debatten fortskrider får ett material som är mycket positivt för en lokalisering till Norrland. Inte minst den inventering som gjorts i de företag som lokaliserats till Norrland tycker jag är ett mycket starkt argument för en fortsättning. Vi skall se till att driva den saken vidare. Jag kan inte säga någonting om hur mycket Kramfors och Luleå kommer att få av SAAB-Scania-samarbetet. Det är väl ännu inte helt avgjort, och naturligtvis har företaget fortfarande vissa synpunkter som det önskar tillgodosedda. I sådana sammanhang befinner sig alltid regeringen i ett dilemma eftersom det gäller två orter. Det är i och för sig betydelsefullt med lokalisering på båda platserna, och mer än en gång har vi fått uppleva att vi på något sätt har att försöka skipa rättvisa mellan orterna och säga att företaget skall förläggas till den ena orten och inte till den andra. På grundval av det material som står till förfogande försöker vi väl att vara rättvisa. Jag vill dock betona att jag i första hand betraktar det som positivt att den här investeringen kommer till stånd i Norrland, men jag kan också förstå herr Peterssons i Gäddvik intresse av att vi väljer Luleå.